Herr talman! Till att börja med vill jag instämma med herr statsrådet i att det svenska utredningsväsendet är starkt, så till vida att det medger ett brett remissförfarande, där man från olika håll har möjligheter att ge uttryck för sin mening om de förslag som läggs fram i olika utredningar. Det är verkligen en styrka. Men de förslag som läggs fram i denna promemoria om planeringen av de svenska hamnarna är från regionalpolitisk synpunkt i många fall mycket oroande. Förslagen innebär också ett betydande avsteg från principen att hamnägarna själva skall besluta om hamnutbyggnader på grundval av egna företagsekonomiska bedömningar, och i så måtto är de därför också ett betydande ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten. Därmed har jag inte velat säga att hamnägarna själva ensamma och till alla delar skall bestämma om utbyggnad. Det finns redan nu en viss begränsning. Hamnutredningen De svenska hamnarna och promemorian sammanfaller i vissa avseenden. Båda har mött en mycket stark kritik mot de styrningstendenser som finns inbyggda i förslagen. Som jag ser det lider de, generellt sett, av en brist. I båda fallen har man prickat ut hamnar med jämna avstånd utmed den svenska kusten vilka skall svara mot ett visst uppland, låt vara att det inte är samma hamnar och hamnområden som nämns i de båda förslagen. Man bortser då från att de s.k. diversifierade hamnarna inte har som uppland hela det område som de avses ha.

Om en sådan hamn blir klassificerad som specialhamn blir den naturligtvis begränsad till att vara det i fortsättningen. Statsrådet säger i slutet av sitt svar: ”Givetvis måste hamnväsendet successivt anpassas till de krav näringslivet ställer.” Javisst. Men det måste innebära att en hamn som blir klassificerad som specialhamn men som i realiteten har en omslutning som en diversifierad hamn ändå på sikt får en begränsad verksamhet. Statsrådet förstår sannolikt mycket väl att jag när jag talar om en specialhamn som hamnat mellan två diversifierade hamnar tänker på Örnsköldsviks hamn. Örnsköldsviks hamnområde hade 1973 en godsomslutning på 1 534 000 ton. Det uppdelades på olja, skogsprodukter, bulkgods och styckegods. Man hade alltså hela raden av godstyper som nämns för diversifierade hamnar. Godsomslutningen är av samma storleksordning som grannhamnarna i Umeå och Sundsvall. Men denna hamn, som har ett så stort hamnområde, skall ändå klassificeras som specialhamn. Detta är ett exempel på hur man kan försnäva verksamheten bara genom att använda en viss typ av begrepp. Koncentrationen av godshanteringen till vissa hamnar kommer att negativt påverka den regionala utvecklingen. En koncentration av godset till vissa hamnar kan dessutom påverka och bestämma servicenivån i fråga om farleder, lotsverksamhet, isbrytning, osv. Då blir det något som ytterligare ökar oron för följderna av ett genomförande av de förslag som läggs fram i den promemoria som benämns Planeringen av de svenska hamnarna.
Herr talman!

Jag kan ur minnet påminna mig Hamnförbundet, som jag nämnde tidigare, Kommunförbundet, en rad länsstyrelser, sjöfartsverket, statskontoret, riksrevisionsverket, Transportarbetareförbundet m.fl. Alla dessa accepterar tankegångarna bakom denna ändrade planeringsordning. Vi har i många år väntat på någonting som skulle förnya vårt tänkande när det gäller vår hamnplanering. Hur många år är det inte sedan vi tillsatte hamnutredningen! Och något måste till slut komma ut som skall göra förhållandena helst bättre än de har varit och är. Det hindrar inte — och det tycker jag att jag kan säga både till herr Olsson i Järvsö och herr Sellgren — att i den mån remissyttrandena ger underlag för vissa förändringar i vad som skall bli slutprodukten skall vi naturligtvis inte ett ögonblick stå främmande för det. Det här är en början till en planering, det är en förberedande planering som sedan skall följas upp och fördjupas, som jag sade i ett tidigare inlägg. Det är inte - Nr 86 en slutprodukt för alla tider given. Men jag tror ändå att vi har många Torsdagen den möjligheter att med en sådan här start på sikt få någonting bättre än 18 mars 1976 det vi nu har. — Vad vi hela tiden måste vara uppmärksamma på — det är därför vi - Om planeringen av sysslar med planeringsverksamhet på olika nivåer — är att vi inte hamnar — hamnsystemet i ett läge där vi ovetande om det i kommunerna och länen tappar den .ekonomiska kontrollen över våra åtgöranden. Vi har skrämmande ex empel på ett helt annat område, nämligen på flygfältsområdet. Jag önskar under inga förhållanden hamnkommunerna i det läge som vi i dag kan observera när det gäller vissa län och deras flygfältsfrågor i skilda kom muner. Vi skall gemensamt se till att vi förskonar kommuner med ham nar från de ekonomiska och andra bekymmer som vissa kommuner runt om i landet har skaffat sig just på grund av bristande gemensam planering över kommunoch länsgränserna när det gäller så här dyra investeringar.

Herr talman! Jag vill gärna tacka statsrådet för hans deklaration om Söderhamn -— jag förmodar att den också kan gälla Hudiksvall — där han säger att trots att man använder benämningen specialhamnar skall en sådan hamn, även om den har skogsprodukter och kanske olja som huvudutskeppningsvara, inte behöva minska det övriga sortimentet. Efter den deklarationen kan man ställa vissa förhoppningar på det regeringsförslag som eventuellt skall komma. Statsrådet sade att utredningen hade varit mycket grundlig som utredningar brukar vara. Jag vill ändå säga att man har mött många kritiska invändningar mot den, även rent tekniskt alltså. Det förekommer felräkningar i flera avseenden, man har tagit upp fel uppgifter beträffande hamnomsättningen i både Söderhamn och Hudiksvall, osv. Jag tror att även Hamnförbundet har påvisat ett par sådana saker. För den skull behövs det väl ändå en översyn, bl.a. med ledning av vad remissinstanserna säger. När det gäller planeringen är det alldeles uppenbart att det behövs ett samråd. Härvidlag går utredningens förslag ganska långt: sjöfartsverket skall genomföra en långsiktig, fördjupad och övergripande planering för landets hamnväsende, och tillståndsprövning skall införas när det gäller belopp på mellan fyra och fem miljoner. Det är klart att det fordras en viss planering och ett ökat samråd. Det är också naturligt att länsstyrelsen deltar i samordningen mellan landtrafik och sjötrafik. Jag vill dock varna för att man här slår sönder den effektivitet som hamnarna hittills ändå haft genom den närhet de har till kunderna. Hamnverksamheten har drivits på ett affärsmässigt sätt, och det har skapat en smidighet och effektivitet som man måste vara rädd om, inte minst med hänsyn till vad statsrådet sade om lönsamheten. Risken finns att den här verksamheten genom en centralplanering kanske blir alltför byråkratisk och att man därmed förlorar en hel del av effektiviteten. 175 Jag skulle till slut bara uttala den förhoppningen att statsrådet ser över den här utredningen och beaktar vad remissinstanserna har sagt. Jag har då goda förhoppningar om att de mindre hamnarna, som är av utomordentligt stor betydelse för sina områden, skall kunna vara kvar. Den utveckling som skett i verkligheten ger goda förutsättningar härför.

Herr talman! Statsrådets svar ingav förhoppningar. Jag kunde skönja en förståelse för ett mer nyanserat synsätt på det förslag som framlagts i den här promemorian. Det vore värdefullt om det kunde komma till uttryck i den fortsatta behandlingen av frågan. Statsrådet sade att huvudparten av remissinstanserna inte delade den oro som jag gav uttryck för. Det kan man kanske förstå. Men jag kan säga att den kommun jag representerar och länsstyrelsen i vårt län har samma uppfattning som jag här har gett uttryck för. Man bör hos departementet kunna vinna förståelse för en enhällig uppfattning i en viss region. Som jag tidigare framhållit är jag inte främmande för att det behövs en övergripande planering. Men jag är inte så orolig som statsrådet beträffande utvecklingen inom de svenska hamnarna och kan inte göra en jämförelse med utvecklingen på flygets område. Jag tror att förutsättningarna för att hålla hamnutvecklingen inom rimliga gränser är större än när det gäller motsvarande utveckling inom flyget. Det tror jag att vi kan vara överens om. I varje fall tror jag inte att någon kommun kommer att bygga diversifierade hamnar, om sådana inte behövs.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidtaga för att ”märkning” av olja snarast möjligt skall komma till stånd, om jag avser att intensifiera Sveriges ansträngningar att förbättra nu gällande internationella överenskommelser rörande skyddet av Östersjöns marina miljö och om jag anser att nu befintliga anläggningar för tankrengöring i anslutning till angöringsplatser för oljetankfartyg har erforderlig kapacitet.

Herr Rosqvist har frågat mig om oljeutsläpp får ske i Östersjön enligt gällande svensk lagstiftning och, om svaret är nej, vad regeringen i så fall avser att vidta för ytterligare åtgärder för att förhindra oljeutsläpp. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Enligt nu gällande bestämmelser får olja inte släppas ut från fartyg inom svenskt sjöterritorium. Också på det fria havet, däri inbegripet Östersjön utanför svenskt vatten, gäller enligt svenska och internationella bestämmelser i princip förbud mot sådant utsläpp. Där är det dock tillåtet att tömma ut oljeblandat vatten under vissa noggrant angivna villkor, som är avvägda så att skador inte skall uppkomma. Några dispenser som avser Östersjöområdet har inte meddelats från angivna regler. Bakgrunden till interpellationerna och frågan är ett oljeutsläpp som nyligen har skett i Östersjön med betydande skador på fågelbeståndet som följd. Med hänsyn till hur villkoren för utsläpp är utformade i den svenska lagstiftningen torde det stå klart att dessa villkor inte kan ha beaktats vid ifrågavarande tillfälle och att utsläppet alltså haft större omfattning än vad som är tillåtet enligt vår lagstiftning. Möjligheterna att ingripa mot utländska fartyg är beroende av i vad mån fartygets hemland är bundet av någon av de överenskommelser om åtgärder mot oljeförorening som ingåtts mellan en rad olika stater. Det internationella samarbetet är med hänsyn härtill av central betydelse, och från svensk sida fäster vi största vikt vid att detta samarbete drivs energiskt och omfattar så många länder som möjligt. Vår egen lagstiftning utformas med utgångspunkt i de internationella överenskommelserna. I enlighet med 1974 års konvention om skyddet av Östersjöområdets marina miljö har i lagen om åtgärder mot vattenförorening inom Östersjöområdet intagits totalförbud mot utsläpp av olja, oljerester, oljeblandat barlastvatten etc. Vidare kommer enligt konventionen och lagen särskilda mottagningsanläggningar att anordnas på sådana platser där oljeblandat barlastvatten behöver avlämnas. För att inte ekonomiska intressen skall motverka ett utnyttjande av anläggningarna skall avlämnandet av förorenat vatten i svenska hamnar bli avgiftsfritt för fartygen. Detta bör ha särskild betydelse i fråga om fartyg från länder som inte är bundna av Östersjökonventionen eller motsvarande äldre överenskommelser. En riktpunkt för lagens ikraftträdande är den 1 januari 1977. När det gäller det viktiga utvecklingsarbete som drivs från svensk sida för en metod att märka oljelastrester vill jag nämna, att en försöksverksamhet i stor skala nyss har avslutats och att regeringen den 29 januari i år har uppdragit åt de sakkunniga som svarar för utvecklingsarbetet att bl.a. verka för en internationell tillämpning av märkningsförfarandet inom Östersjöområdet. Genom ifrågavarande märkningsmetod kommer man att få helt nya möjligheter att identifiera och beivra otillåtna oljeutsläpp. Avslutningsvis vill jag framhålla, att regeringen ser mycket allvarligt på det inträffade. Vad som har hänt markerar i hög grad vikten av de åtgärder som regeringen håller på att genomföra.
Herr talman! Jag beklagar att det är så sent och att kommunikationsministern tvingats vara uppe så länge, då han blivit omfamnad av Victoria ganska nyligen. Det är, herr talman, ingen av oss som har trott att miljön i ett sådant här tekniskt och utvecklat samhälle som vi lever i kan klara sig från alla risker, som man egentligen skulle önska. Den form av utveckling och standard vi har tär i viss mån på miljön och försämrar ofta naturens framtida bärkraft. Vad vi upplever och har upplevt på vårt innanhav Östersjön oroar oss alla, åtminstone alla som är övertygade om att om vi ytterligare skall öka våra tillgångar, förbättra förhållandena för människorna och bygga samhället skönare och bättre måste vi göra det med iakttagande av ett starkt försvar för den levande miljön. Utan det blir det inget liv för oss heller. Därför är de omkring 40 000 alfåglarnas och tusentals andra fåglars död ett bevis påett misslyckande. Det är ännu ett kors på havsmiljöernas kyrkogård. Jag tänker inte söka den direkta syndaren till det brott som medvetet eller omedvetet är begånget. Det går inte att i efterhand uppdaga och rekonstruera. Den verklige syndaren finns dock mitt ibland oss: riksdag, regering, kommuner, rederier, fartygsbefälhavare, andra länders parlament, regeringar och fartyg. På detta område finns i varje fall en teoretisk chans att nära — jag säger nära — till 100 ?6 klara varje form av utsläpp. Det är fråga om — i likhet med nedskräpning av den yttre miljön — att man inte medvetet kastar ut skräp: ölburkar, papper, plast osv. Det är ungefär likadant med olja — skillnaden är att man i det första fallet kan reparera skadan nästan fullt ut, medan det är svårare att göra det vid oljeutsläpp. Vad är orsakerna till oljeutsläppen i Östersjön? Vad är det för oljeprodukter som kan inverka på miljön? Vi har den där nödvändiga smörjningen av cylindrarna — jag har lärt mig det av skeppare och andra. En del går upp genom skorstenen, ca 10 96 smörjolja rinner ner i sumpen, resten går ner i kölen och sugs vanligen upp med vattnet och pumpas ut. Smörjoljan kommer nästan ständigt ut i vattnet, om man inte har lämpliga tankar för detta ändamål. Tankbåtarna som levererar olja till oljeföretagen vill frigöra sig från olja på väggar och i botten. Man sprutar het ånga på det hela som sedan rinner ner i s.k. soptankar. Många gånger försöker man leverera detta avfall på det ställe där man levererar oljan. Meningen är att detta avfall skall tömmas i land. För att slippa den stora volymen oljeblandat vatten låter man ofta oljan samlas på ytan i dessa tankar, vilket tar en viss tid. Man hinner inte ligga så länge i hamn och vänta tills oljan koncentrerat sig. Det kan ske under gång eller några dygn senare. Då pumpar man ut vattnet för att senare, eventuellt när man kommer i hamn nästa gång, lämpa ifrån sig den koncentrerade oljan. Men om mängden inte är stor använder man den liberala tillåtelsen att pumpa ut viss oljemängd under gång. Hur mycket kan aldrig kontrolleras, herr kommunikationsminister. Det kan hända att många fartyg gör det i en följd vid ungefär samma tillfälle. Det kan aldrig kontrolleras förrän vi får en effektiv bevakning genom flyg och genom patrullering. Det finns i kommunikationsministerns svar ingenting som säger att vi när det gäller överenskommelser med andra länder kan nå en sådan bevakning. Det är ju egentligen, herr kommunikationsminister, den springande punkten för att kunna hävda vår egen lagstiftning. Den konvention som vi tillsammans med andra länder har undertecknat är en förutsättning för detta. Hur har då regeringen tänkt sig att följa upp den konvention som enligt kommunikationsministerns förhoppningar skall träda i kraft 1977, och vars utformning jag tycker att det inte finns något att anmärka på? Vad innebär de nu gällande bestämmelserna? Jo, att man åtminstone fram till 1977 kan använda sig av de liberala reglerna. Fartyg under gång 50 nautiska mil från land får släppa ut vissa kvantiteter olja — 60 liter per sjömil eller för varje ballastresa en femtontusendel av fartygets lastkapacitet. Detta skulle ske på den s.k. skamfläcken i Östersjön. Det verkar inte vara så mycket, men beräkningar som har gjorts för hela Östersjön visar att ca 50 000 ton olja årligen spolas ut från fartyg i Östersjön. Lika mycket beräknas komma från land. Östersjön orkar inte med detta. Det är beräkningar som har gjorts på ansvarigt håll, men det är allmänna beräkningar av vad man tror att Östersjön får ta emot. Vad hjälper det att vi står på Helgeandsholmen miljövårdsåret 1972, slår oss för vårt bröst och under applåder påpekar de fina bestämmelser vi har, när vi varken kan eller vill ordentligt efterleva dessa bestämmelser? Menar kommunikationsministern att ett ansvar är slut i och med att lagar och konventioner är undertecknade? Om våra fartyg eller andras fartyg som anlöper våra kuster inte på ett enkelt, tekniskt tillfredsställande och billigt sätt kan göra sig av med oljerester, hjälper inga bestämmelser i världen. De fartyg som nu följer bestämmelserna utsätts för stora tidsförluster, långa liggetider och vissa avgifter, vilket naturligtvis påverkar hela situationen. Mot den bakgrunden måste man se det hela och handla därefter. Liksom det ankommer på vägverket att hålla rent utmed våra vägar ankommer det på myndigheterna att se till att det i våra hamnar finns fullvärdiga tanksystem, som kan ta hand om oljeresterna. Det finns f. n. 16-20 sådana platser, varav de flesta är dåligt utrustade och svåra att komma till. Det är inte möjligt att utnyttja dem utan stora ekonomiska förhindra oljeut uppoffringar. Har kommunikationsministern hågon rapport om hur dessa mottagningsstationer fungerar — hur många fartyg som utnyttjar dem och hur mycket olja som pumpas från fartyg in i dem? Ligger det inte på regeringens ansvar att skamfläcken, som utsuddades åtminstone på papperet 1962 genom att man utsträckte skyddszonens bredd till 100 nautiska mil, vilket gjorde att ländernas skyddsområden nådde varandra, återinfördes 1969 genom ratificeringen av de nya konventionsreglerna? Vad berodde det på? Jo, att man inte bereddes möjlighet att leva upp till 1962 års beslut. Vad blev då resultatet? Jo — kanske var det så — att man inte fick förtroende för regeringens vilja och mening att bestämmelserna skulle uppmärksammas. Så tvingades man till denna liberalisering. Om jag vore skeppare utan sinne att förstå naturens lagbundenhet, skulle jag än mindre begripa regeringens strävan att få till stånd lagar, när viljan saknas att kontrollera hur lagarna efterlevs. Nu andas kommunikationsministern optimism inför 1977. Han hoppas att det skall bli möjligt att uppfylla de krav som ställs för att båtarna skall kunna följa bestämmelserna. Kommunikationsministern säger i sitt svaraatt det är tillåtet att tömma ut oljeblandat vatten under vissa noggrant angivna villkor, som är avvägda så att skador icke skall uppkomma. Det där är en väldigt lös formulering. Dessutom existerar fortfarande ett dispensförfarande som har använts för några fartyg. Det är inte omöjligt att dispenserna kan medverka till nedsmutsning av Östersjön, även om de skulle avse utsläpp av olja i andra vatten. Det kan hända att man också har utnyttjat möjligheten att ge dispens för utsläpp i Östersjön, något som väl inte har varit meningen. Kommunikationsministern avslutar det hela med att han anser att 1977 skall det bli en kraftig förändring. Det är min förhoppning att vi genom en stark övervakning skall kunna få en förändring i Östersjön, men utan en effektiv övervakning kan vi inte få det. Om vi skall kunna begära att fartygen efterlever de krav vi ställer, måste kraven också kombineras med en mycket god teknisk service. Det måste vara möjligt att lämna ifrån sig oljerester i samband med de här transporterna som ändock är nödvändiga för vårt land.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det lika utförliga som positiva svaret. Jag måste säga att det känns tämligen olustigt att vid denna sena timme tära på statsrådets och hans medhjälpares liksom på presidiets och stenografers tålamod för ett längre inlägg i debatten. Jag skall därför försöka undvika historieskrivning och en upprepning av vad herr Lothigius så väl utvecklat och nöja mig med att redovisa ett par problem som ännu ej kommenterats. Svaret har givit mig anledning att närmare studera lagen om åtgärder mot vattenförorening, dvs. svensk författningssamling 1976:6. På en enda punkt — det är i 4 § — förekommer ordet olja. I övrigt talas det om ol jehaltigt barlastoch tankspolvatten. Jag förstår bakgrunden, därför att — Nr 86 när man talar om det här i såväl 9 som 11 §§ är man hela tiden bunden Torsdagen den vid ett resonemang om konsekvenserna beträffande olja i tankbåtar. Men 18 mars 1976 jag har försökt att forska litet mer om vad det är för olja som släpps — ut. I min interpellation talade jag om sludge — det är närmast vad vi Om åtgärder för att kallar för spillolja — och jag undrar om inte tankfartygens problem med = förhindra oljeutatt rensa sina tankar har blivit alltför centralt när man har funderat över — Släpp i Östersjön, vad det är för olja som dyker upp. Det finns nämligen en massa andra — m.m. båtar, vanliga torrlastfartyg, som producerar ganska mycket spillolja per dygn. Jag tror att det är dessa båtar som i större omfattning syndar både här och på de inre vattenvägarna. Båtarna går ju många gånger mellan hamnar där man inte omsätter olja och där det alltså inte ens efter den nya lagens ikraftträdande finns några krav på att man skall tillhandahålla anordningar för att ta emot sådant vatten. Det innebär att dessa fartyg skall, för att bli av med sin olja, behöva gå in till en hamn som de normalt inte besöker och där göra sig av med en, två eller tre hinkar spillolja. Det frestar naturligtvis på samvetet. I en radiointervju sades klart ifrån att det här även var fråga om svenska båtar. Jag hade i det längsta hoppats och trott att sådana utsläpp inte skulle göras av svenska båtar. Man framhöll att det var svårt att hitta lämpliga ställen att bli av med oljan, och därför skippade man den när man var i Östersjön. Samma företeelse har funnits på andra håll. Jag vill inte kritisera statsrådet för detta, ingalunda. Jag har själv inte kritiserat lagen när den tillkom, det är först när jag nu i efterhand börjat kontrollera just den här detaljen ytterligare som jag finner att man kanske borde komplettera lagen på den punkten. Jag tror att det är ganska enkla åtgärder som erfordras. Jag vill där hålla med herr Lothigius när han säger att man inte skall göra det så komplicerat. I Västerås har man enligt vad jag inhämtat gjort det hela mycket enkelt, och jag tror mycket effektivt. Man har helt enkelt ställt två containers vid kajen, den ena för spillolja och den andra för sopor. Jag lade samma förslag i Göteborgs hamnstyrelse, men det väckte tyvärr inget som helst intresse. Där gäller ju vad man skrivit in i sin hamnordning. Om exempelvis ett litet fartyg kommer från Vänern och passerar Göteborg skall befälhavaren ringa till slamsugningsbolaget för att detta skall ordna med hämtning av kanske tio liter olja. Det kostar 200 kr. Dessutom måste man lägga sig vid kaj och vänta, och det tar kanske två eller tre timmar. Tror någon att detta blir gjort? Nej, verkligheten blir att den där hinken med spillolja hamnar i vassen i Göta älv. Det är alltså enkla och informella åtgärder det är fråga om. Hamnmyndigheten skulle åläggas att ställa upp en container för spillolja och en för sopor på ett lämpligt ställe i hamnen där passerande båtar lätt kan befria sig från spilloljan och annat avfall. Först då kommer vi någorlunda till rätta med detta problem. Jag skulle vilja uppmana kommunikationsministern att se efter vilka kompletteringar som kan behövas för att hamnarna skulle kunna åläggas en viss minimiservice, främst åt de små torrlastbåtarna. Tankfartygens problem tror jag kommer att lösas med de bestämmelser som vi nu hoppas skall träda i kraft 1977.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är mycket beklagligt att denna händelse med oljeutsläppet har inträffat. Det har inte kunnat klaras ut varifrån oljan har kommit. Det är bara en sak som vi kan vara nästan säkra på, nämligen att inget fartyg har rapporterats borta med man och allt. Det enda positiva i denna historia är att inget sjöfolk synes ha gått bort i samband med totalförlisning av fartyg. Sådana händelser har också inträffat när folk försvunnit och olja läckt ut från sjunkna fartyg. Anledningen kan då ha varit bristfälligheter i fartygen och deras utrustningar. Det kan ge anledning till funderingar över varför det på sina håll måste visas på oljedränkta sjöfåglar för att man aktivt skall börja intressera sig för transporter med eventuellt bristfälliga fartyg. ; En stor del av alfågelbeståndet har strukit med. Mer än 30 000 oljeskadade alfåglar har skjutits eller själva dött bara runt Öland i den olja som vid det här tillfället förorenat Östersjön. Hur mycket olja som släpptes ut vet ingen. Men de klumpar och oljesjok som påträffats har varit av tjock olja, olja av tyngre sort. En del drev i land på Öland efter det att det hade rått sydostlig vind en tid. Hade vinden varit västlig hade vi kanske över huvud taget aldrig fått reda på att det inträffat en tragedi som denna. Det borde vara uppenbart att det som har inträffat är något som inte får ske avsiktligt och vara lagenligt och tillåtet. Från flera håll kom påståenden om att utsläpp av denna karaktär numera skulle vara tillåtna. Anledningen till detta skulle vara att oljeblandat ballastvatten får pumpas ut. Men var och en som läser bestämmelser kan finna att det absolut inte kunde vara sådant oljeblandat vatten som det var fråga om vid Ölandskusten. Det som synts där har varit sådan olja som det är förbjudet att släppa ut i Östersjön. Då annars s.k. välinformerade nyhetsorgan gett intryck av att det även från svensk sida skulle vara fritt fram för sådana här oljeutsläpp tycker jag att det är bra att kommunikationsministern återigen kan säga att detta är förbjudet och att ytterligare åtgärder redan har beslutats för att förhindra att någon trots förbudet gör utsläpp samt att arbetet med att förhindra detta bedrivs på det internationella planet. Östersjön är inte enbart svenskt innanhav. Vi måste först och främst också ha alla våra Östersjögrannar med oss för att åstadkomma effektivare åtgärder. Mycket forskning, teknik, praktiskt kunnande och tillämpning behövs för att spåra den eller dem som syndar mot lagar och konventioner på öppna havet. Oljeutsläpp under mörker och dimma kan det vara svårt att spåra. Jag tror inte, som herr Lothigius gör, att det hjälper, när det är mörkt = Nr 86 och tät dimma, att ha flygplan och spana efter oljan. Den hittar vi inte på det sättet. Det krävs också samarbete med många andra länder och myndigheter = för att få effekt av ansträngningarna. Vi har arbete och forskning i gång Om åtgärder för att även för detta. Men, som sagt, det krävs lika mycket av andra för att — förhindra oljeutdet skall bli resultat. Det kan också vidtas ytterligare och andra åtgärder. — släpp i Östersjön, Jag tror att vi kan nå vissa konkreta resultat om vi själva framför allt m.m. ställer det äldre tonnaget, som fraktar olja hit, under strängare kontroll. Allt emellanåt kommer det gamla nedslitna bekvämlighetsflaggade båtar till de svenska oljekajerna. De kan förete intyg om högsta klass och nöjaktigt klara en inspektion vid kaj, men i farleder och till sjöss är det ofta saker och ting som mankerar. Det har jag erfarenhet av själv, som lots. Det kan vara en styrmaskin som helt plötsligt stannar, maskinmanövrar som uteblir, ankare som inte går att lägga av, förtöjningsvinschar som inte vill gå och utslitna trossar som brister vid förtöjning. Då kan man ställa frågan: Hur går det till när en sådan här båt skall göra tankrent och pumpa oljerester från en tank till en annan? Kan de inte lika gärna hamna på utsidan? Jag föreslog i en motion för några år sedan ett förbud för tankfartyg äldre än tio år att utan inspektion och tillstånd i varje särskilt fall få gå in i Östersjön eller åtminstone i svensk hamn. Den motionen avslogs med en s.k. positiv skrivning av jordbruksutskottet, som förutsatte att frågor av den här karaktären skulle behandlas vid Helsingforsöverläggningarna om Östersjöns marina miljö. Så långt jag har kunnat finna har dock inte frågan berörts i Helsingfors. Men jag menar att frågan är lika aktuell fortfarande. Jag är övertygad om att lotsar och hamnlotsar längs vår kust har samma praktiska erfarenheter som jag. F. ö. har även lastfartyg alltemellanåt rejäla kvantiteter tjock bunkerolja i barlasttankar. Vid trimningar och länsningar kan samma sak inträffa ombord på dessa. En noggrannare kontroll även av sådana äldre fartyg som mestadels valt nationalitetsflagg med tanke på att kunna undgå lagar och förordningar vore därför inte obefogat. För det är väl ingen som tror att man på dessa båtar har intresse av alfåglar i Östersjön, mot bakgrund av att intresset för människor är så ringa att Sjöfolksförbundet titt och tätt får ingripa av olika skäl, t.o.m. för att båtens besättning skall slippa frysa ihjäl i mitt i vintern ouppvärmda bostäder. Förutom alla andra åtgärder som vidtas av svenska myndigheter borde man kanske också något mera aktivt ingripa mot sådana fartyg. Till sist vill jag säga att vi använder stora kvantiteter olja. Den måste fraktas hit, och olja måste användas i samband med transporten. Vi kan aldrig hundraprocentigt gardera oss mot oljeutsläpp. Men vi har ändå i Sverige tagit initiativ och fattat beslut, som skall begränsa och så långt som möjligt förhindra utsläpp och olyckor. Det är tragiskt när ändå händelser av denna typ inträffar. Därför är det viktigt att man fortsätter det arbete som kan komma att förhindra upprepningar av vad som har 183 inträffat.

Herr talman! Jag tycker det är bra att diskussionen nu kan föras på en saklig grund. Jag noterar också med tillfredsställelse att herr Torwald delvis har ändrat sin tidigare kurs i de här frågorna. Jag tycker det är utmärkt att de som tidigare med en form av betingad reflex så fort begreppet oljeutsläpp har nämnts har talat om högsjölänsar nu har lyckats arbeta bort det maneret. Jag är helt medveten om att det är ett stort och mycket svårbemästrat problem -— ett internationellt problem - med mycket juridik och komplicerad teknik i. Det är också så att det lönar sig föga att söka bekämpa de intressevarianter som kan finnas i de olika grupperingar som driver frågor av olika karaktär.

Det för definitivt inte frågan framåt.

Herr talman! Jag noterar också med tillfredsställelse att den diskussion som vi nu för har ett övergripande gemensamt mål, nämligen att utifrån en mycket svår faktisk situation göra det bästa möjliga. Här har yttrats många riktiga saker, och jag skall inte upprepa dem. Ibland kan man naturligtvis komma nästan till uppgivelsens gräns när man, som någon här uttryckte sig, bara vet att vill man på en båt släppa ut sin olja felaktigt, så gör man det. Vad vi hela tiden skall försöka arbeta för är därför att via överenskommelser av skilda slag, kopplade med övervakning, erbjudande om bättre sätt att lämna ifrån sig oljan osv., söka få ett bättre sakernas tillstånd, åtminstone sett på längre sikt. Här har ställts några frågor, och jag skall försöka att mycket snabbt ge en liten resumé över hur vi ser på problemet utifrån det läge som vi har i dag. Det har talats om internationellt samarbete och om bakgrunden till de bestämmelser vi har, hur de snabbt borde förbättras osv., och här har talats om partikelmärkning och annat. Som jag tidigare har nämnt har sjöfartens internationella karaktär lett till ett långvarigt och omfattande arbete med att försöka få fram allmänt accepterade normer för att kunna förhindra eller begränsa oljeutsläpp från fartyg. Det arbetet, som är mycket svårt, resulterade till en början i att den mellanstatliga rådgivande internationella sjöfartsorganisationen, IMCO, redan år 1954 antog en oljeskyddskonvention, som Sverige biträdde redan 1956 och som trädde i kraft 1958. Den har sedan ändrats vid ett par tre tillfällen, och vid varje tillfälle då den har ändrats har förbuden mot utsläpp successivt skärpts. Sverige har godkänt samtliga ändringar som har lagts fram. År 1973 antog medlemsstaterna i IMCO en ny konvention, den s.k. havsföroreningskonventionen, som ytterligare begränsar möjligheterna till oljeutsläpp på de fria haven och som även -— till skillnad mot tidigare överenskommelser — innehåller bestämmelser om kemikalier som transporteras i bulk. Denna konvention har ännu inte trätt i kraft. Svensk lagstiftning har under åren alltså byggt på senast ingångna internationella överenskommelser. Ett uttryck härför är att riksdagen redan beslutat godkänna 1973 års havsföroreningskonvention utom såvitt avser vissa föreskrifter om kemikalieutsläpp där det återstår att lösa vissa praktiska problem. Men — och det har sagts av alla som deltagit i denna debatt — möjligheterna för svenska myndigheter att ingripa mot utländska 185 fartyg är beroende av vilka överenskommelser fartygens flaggstat har tillträtt. Det finns f. n. olika tillämpliga bestämmelser om uttömning från fartyg av oljeblandat vatten beroende på vilka överenskommelser fartygets hemland har skrivit under. Vad avser Östersjön som ju är ett speciellt ömtåligt vattenområde — det vet vi alla — har länge gällt särskilt stränga utsläppsföreskrifter.

Det måste ha varit mycket mera av oljerester. Detta kan då kopplas till det som i denna diskussion har sagts av herr Lothigius och kanske av ytterligare någon talare. I debatten har särskilt uppmärksammats nu gällande regel som medger uttömning på det fria havet av oljehaltig blandning med 60 liter olja per nautisk mil som fartyget tillryggalägger. Denna regel liksom övriga som intas i gällande lagstiftning grundas på IMCO-överenskommelsen. Ställningstagandet inom IMCO föregicks av vetenskapliga prov om sådan uttömning skulle kunna ske utan att det uppstod biologiska skador av så små utsläpp. Resultatet av proven ansågs så tillfredsställande att en sådan tömning kunde inte bara accepteras utan även anses som en väsentlig förbättring jämfört med tidigare förhållanden. Riksdagen har nu på regeringens förslag beslutat att ytterligare skärpa reglerna om utsläpp i Östersjön. Där kommer, som jag också redan har sagt, att gälla ett totalförbud mot utsläpp av olja, oljerester, oljeblandat vatten etc. Dessa regler skall träda i kraft så snart det är praktiskt möjligt. Riktpunkten skall vara att det skall kunna ske vid årsskiftet 1976-1977. De nya reglerna om förbud mot utsläpp i Östersjön innebär alltså ett totalförbud mot utsläpp av olja. Det är givetvis av största vikt att reglerna träder i kraft snarast möjligt. En viktig del i detta regelsystem är att fartyg skall kunna lämna sina oljerester och sin oljeblandade barlast eller tankspolvatten till anläggningar i land, när vattnet inte får släppas ut i havet, och då kommer vi in på de anläggningar vi här diskuterar och som skall kunna ta hand om detta från fartyg. Någon av talarna frågade hur dessa anläggningar utnyttjas och varför de inte utnyttjas, om det är fallet. Ett av skälen kan vara det triviala att det kostar pengar. Jag vet inte riktigt vilken vikt vi skall tillmäta det argumentet, men det finns där. Tanken är nu att detta i fortsättningen skall kunna ske utan kostnad. Innan bestämmelsen om totalförbud träder i kraft måste vi ha sådana här mottagningsanordningar klara — annars blir det inget system i det hela. Avsikten är att de skall användas också av fartyg från länder utanför Östersjöområdet. Och det är viktigt, eftersom vi med stöd av Östersjölagstiftningen tills vidare inte kan ingripa mot utsläpp från sådana fartyg. Regeringen och aktuella verk driver f.n. med all kraft frågan om att så snart som möjligt åstadkomma dessa mottagningsanläggningar. Nr 86 Herr Torwald var i det sammanhanget inne på en tankegång som han Torsdagen den tidigare har presenterat i olika sammanhang, nämligen någon form av 18 mars 1976 container på kaj, som skulle användas för spillolja och eventuellt för — annat avfall. Jag förstod att det rörde sig om mindre kvantiteter — vare Om åtgärder för att sig det nu gällde vanligt skräp eller spillolja — och det är möjligt att = förhindra oljeutdet kan hänföras till det kommunala renhållningsmonopolet och att pro = Släpp i Östersjön, blemet bör kunna lösas den vägen. m.m. Finns det något mer att säga om det fortsatta internationella arbetet, särskilt vad gäller Östersjöområdet? Det skulle vara att vi från svensk sida driver detta internationella arbete med största målmedvetenhet. Det är nödvändigt med hänsyn till sjöfartens internationella karaktär, som någon nämnde här. Arbetet är självfallet inte avslutat i och med att man nu har kommit fram till 1973 års havsföroreningskonvention inom IMCO och Östersjökonventionerna mellan kuststaterna. Vi fortsätter att aktivt delta i arbetet inom både IMCO och den särskilda kommissionen för Östersjön. Men ett särskilt problem utgör den brist som finns över hela världen på mottagningsanordningar för oljeeller kemikalieblandat barlastvatten. I detta sammanhang vill jag också nämna att man genom den antagna lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg inom Östersjöområdet har fått väsentligt strängare föreskrifter om utsläpp av toalettavfall och fast avfall. Det blir i princip förbjudet att släppa ut sådant avfall från fartyg. I den mån särskilt reningssystem inte installeras ombord på fartygen skall avfallet, som jag nyss sade när det gällde herr Torwalds frågeställning, tas om hand inom ramen för det kommunala renhållningsmonopolet. Några ord till herr Lothigius, som var inne på frågan om partikelmärkningen. En viktig reform när det gäller att motverka otillåtna oljeutsläpp är införandet av någon metod för att märka lastoljerester i fartyg. Under en försöksperiod har sådan märkning från svensk sida skett i både svenska och utländska fartyg. När fartyget har lossat sin last hälls en metallegering ned i tankarna. Släpps sedan oljeblandat barlastvatten ut i havet, kan fartyget spåras när prov tas från utsläppet. För att metoden skall få full effekt för Östersjöns del fordras att alla oljetankfartyg som går där märks. Metoden har presenterats i olika internationella sammanhang, bl.a. inom IMCO och interimskommissionen för Östersjöområdets marina miljö. Den har bedömts som värdefull och mötts med mycket stort intresse. Regeringen har, som jag nämnt tidigare här i kväll, den 29 januari i år uppdragit åt de sakkunniga som sysslar med denna fråga att intensifiera arbetet med att vidareutveckla denna märkningsmetod. Herr Lothigius talade om kustbevakningens möjligheter att agera. Herr Rosqvist var också inne på detta. Det är klart att man inte skall ha alltför överdrivna förhoppningar, som herr Rosqvist också sade, om att man här skall kunna finna någon av de stora lösningarna när det gäller skärpt bevakning och övervakning. Men visst är det oerhört viktigt och 187 visst skall man i all möjlig utsträckning försöka förstärka bevakningen och övervakningen i samband med de här problemen. Där har vi — jag tror inte det är någon överdrift — genom kustbevakningen en svensk organisation för oljebekämpning till sjöss som ligger mycket långt framme även internationellt sett. Vi har en kustbevakning som inte bara sysslar med en rad andra uppgifter som just på oljeskyddsberedskapens område har utfört och utför ett mycket gagnerikt arbete. Jag har framför mig ett par siffror som i och för sig inte kan jämföras med något annat men som ändå pekar på att det — kustbevakningen fick hand om de här uppgifterna 1970 — inte är någon obetydlig erfarenhet man redan nu samlat på området. Enligt de uppgifter som lämnats till mig har kustbevakningen sedan 1970 genomfört över 200 oljebekämpningsoperationer till sjöss, varav ungefär en tiondel var av mer omfattande karaktär. Och man har utfört, som man säger, över hundratalet särskilda prov eller övningar i oljebekämpning, där man haft deltagande av fartyg, flygplan, helikoptrar osv. Jag nämner detta bara därför att ni skall veta att man på det här området också gör vad som rimligen är möjligt att göra med de resurser vi nu har. Det är klart att mycket skulle vara att tillägga. Jag skall emellertid inte förlänga debatten. Men til syvende og sidst är det naturligtvis för oss fråga om ett långsiktigt övertygande av varandra runt om i världen när det gäller de stora olyckor och tragedier som följer i spåren av en ovarsam hantering av oljelaster och andra nedskräpande fartygslaster. Vad det gäller är inte bara att se till att sju Östersjöstater godkänner överenskommelsen. Det är nödvändigt att det sker, och det är vi på god väg att klara ut. Men det gäller också att få fördrag mellan länder som ligger utanför Östersjöområdet, att övertyga alla dessa länder eller åtminstone huvudparten av dem om att de också har ett ansvar när det gäller trafik runt våra kuster, lika väl som vi skall ha ett ansvar när våra båtar går runt andra länders kuster. Det är naturligtvis alldeles riktigt som någon sade — jag tror det var herr Börjesson i Glömminge — att man inte bara kan säga att nu skall det här lösa sig, och så löser det sig. Det är ett långvarigt och säkerligen tålmodigt arbete som ligger framför oss. Det vi utfört fram till nu skall vi i och för sig redovisa, men vi skall naturligtvis inte ett ögonblick tro att vi är nära den definitiva lösningen när det gäller att länderna emellan övertyga varandra om att här sysslar vi med saker och ting som har mycket allvarliga perspektiv i förlängningen, nämligen i fråga om den marina miljön.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23 avser reformer på det studiesociala fältet. Det gäller bl.a. studiehjälpen. Som bekant är studiehjälpen någonting som utgår till dem som studerar på gymnasienivå och är under 20 år gamla. Det gäller också i viss mån gränsskiktet mellan studiehjälpen och studiemedelssystemet. Det gäller vidare studiemedelssystemet, vilket som bekant omfattar dem som studerar vid postgymnasial utbildning och är över 20 år gamla. Det är klart att många kan tycka att det är egendomligt att man har ett utskottsbetänkande med inte mindre än 24 reservationer när det faktiskt tillsattes en studiestödsutredning 1975 som har att förutsättningslöst pröva konstruktionen av hela studiestödet. Det kan ju på då förefalla egendomligt med så många reservationer. Men de här många reservationerna är ett bevis för att det studiesystem vi nu har inte fungerar som det skall, att det är bristfälligt och att det är många politiker — särskilt på oppositionssidan — som anser att de här frågorna är så viktiga, och bör lösas snabbt, att de inte vill vänta på utredningen i dess helhet. Att socialdemokraterna inte vill gå längre än regeringen kanske är förklarligt. Reservationen 2 i betänkandet gäller studerande på gymnasial nivå. Det är studerande som alltså tillhör studiehjälpssystemet och är under 20 år gamla. När dessa studerande blir tilldelade studiehjälp sker det genom en prövning gentemot föräldrarnas ekonomi. När en studerande däremot blir 20 år och kommer in i studiemedelssystemet sker ingen prövning mot föräldrarnas ekonomi. Den studerande betraktas då som en självständig person, i ekonomiskt avseende, gentemot föräldrarna. Som bekant är sedan den 1 juli 1974 myndighetsåldern sänkt från 20 till 18 år. 18-åringen anses alltså vara en gentemot föräldrarna självständig person, men inte när det gäller 18-åringens möjligheter att erhålla studiehjälp. Föräldrarnas ekonomi kan då stå hindrande i vägen, trots att en del av studiehjälpen är återbetalningspliktig. Utskottet erkänner att detta är ett problem, som rent av kan hindra 18 och 19-åringarnas studier. Men utskottet förutsätter att studiestödsutredningen skall lösa problemet, medan vi som står bakom reservationen anser att utredningen bör få i direkt uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag i den här frågan. Vi stödjer oss i det sammanhanget på två motioner, nr 742 och nr 744, vilka är undertecknade av sju socialdemokrater. Ett bifall till reservationen 2 är alltså en starkare markering av nödvändigheten av att lösa detta problem än den som utskottet har gjort. I reservationen 5 tar vi moderater och vänsterpartiet kommunisterna upp den sorgliga historien med den icke återbetalningspliktiga delen av studiemedlen. När det nuvarande systemet infördes utgjorde bidragsdelen 25 96 av studiestödet, men nu är denna icke återbetalningspliktiga del nere i 14 96 av en studerandes totala studiestöd. Sanningen är, herr talman, att i samma takt som inflationen fortskrider och studiemedlen uppräknas ökar de studerandes skuldbörda, och detta är givetvis klart otillfredsställande.

Annars ökar skuldbördan för de studerande. Annars får de studerande plikta för att penningvärdet urholkas. Det enklaste sättet att göra detta är självfallet att indexreglera bidragsdelen sedan man har räknat upp denna till 25 96 av totalbeloppet, och det är det som vi föreslagit i reservationen 5. Jag vet att folkpartiet har samma uppfattning i den här frågan och hoppas att folkpartiet kommer att stödja reservationen trots att partiets representant i utskottet inte finns med bland reservanterna. Vi moderater hade även hoppats att centerpartiet skulle ha slutit upp bakom reservationen 5, som utan tvivel är den enda riktiga och rättvisa mot de studerande. Men centerpartiet har valt att göra en mindre uppräkning av bidragsdelen, med 180 kr. Jag skulle tippa att man då skulle komma upp i 16-17 96 av studiemedlen. Det är självfallet bättre än vad som utgår f. n., och vi kommer från moderata samlingspartiet att stödja den reservationen om vårt eget förslag avslås vid voteringen. Herr talman! Utan tvivel var övergången till ett indexlånesystem av Olof Palmes modell ganska olycklig. De studerande har verkligen fått lida för att regeringen drev igenom ett illa genomtänkt studiemedelssystem. Länge fick de studerande dras med besvärliga återbetalningsregler innan regeringen efter långvarig kritik från oppositionen och inte minst från moderata samlingspartiet ändrade reglerna, så att de värsta skönhetsfläckarna avlägsnades. Behovsprövningen mot makes ekonomi har varit och är ett allvarligt problem för många studerande och står i helt strid med ett modernt tänkande om den enskilda individens självständighet. I väntan på ett slopande i sin helhet av behovsprövningen mot makes ekonomi bör gränsen för makes inkomst där denna påverkar den andra makens studiemedel höjas från 250 till 300 96 av basbeloppet, alltså från 25 000 till 30 000 kr. Nog måste det, ärade kammarledamöter, vara något fel på ett studiemedelssystem som de studerande själva i så stor utsträckning frivilligt avstår från och söker andra finansieringsvägar. Nog måste det vara ett fel på ett studiefinansieringssystem som 50 96 av de studerande inte vill använda sig av. Vi moderater förordar därför att man utreder möjligheterna att skapa ett statsgaranterat annuitetslån. Med det yrkar jag bifall till reservationerna 9 och 10. Ett ytterligare exempel på det nuvarande studiemedelssystemets klum Vi vet alla att Göteborg saknar juridisk fakultet. Alla som vill studera juridik och är från denna trevliga stad måste skriva in sig och tentera vid någon av de juridiska fakulteterna i Lund, Uppsala eller Stockholm. Dessa studier bedrivs i regi av Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, som är ett från universitetet fristående studieförbund. Men trots att studierna bedrivs på heltid och trots att de omfattar alla ämnen som finns i jur.kand.-examen och trots att lärare från de juridiska fakulteterna används kan de som studerar juridik vid Kursverksamheten vid Göteborgs universitet inte erhålla studiemedel. Detta beror på att studiemedel bara kan utgå till studerande vid läroanstalter och utbildningslinjer som regeringen bestämt under förutsättning att utbildningen är statlig eller statsunderstödd. Men det finns ju ingen statlig juridisk utbildning i Göteborg, och därför får de studerande kalla handen när det gäller studiemedel bara därför att Studieförbundet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet inte är statligt, detta trots att de studerande är inskrivna vid t.ex. det statliga universitetet i Lund. Detta är orimligt, och lika orimligt är att dessa studerande skall behöva vänta på rättvisa tills utredningen om vissa folkbildningsfrågor någon gång i framtiden skall bli färdig med sitt funderande över de här problemen. Det problemet bör lösas omedelbart! Jag yrkar bifall till reservationen 12. Slutligen, herr talman, bara några ord om reservationen 15. Förra året infördes ett nytt vuxenstudiestöd för korttidsstudier. Det fick formen av ett timstudiestöd och ett dagstudiestöd. Jag vill betona att det här verkligen är fråga om korta kurser.

Nu vill mittenpartierna att den här förmånen skall gälla även egna företagare, t.ex. fiskare, jordbrukare och småföretagare. Det har vi från moderat håll inte heller någonting emot. Men sedan kommer vi till ersättningen för de här korttidsstuderande. Den är reglerad i 3 §, där det heter: ”Timstudiestöd utgår för studietimme under vilken den studerande är närvarande och på grund därav förlorar arbetsinkomst för en arbetstimme. Den studerande skall ha minst tio sådana studietimmar under en tidsperiod som omfattar två på varandra följande kalenderkvartal. Timstudiestöd till samma studerande får ej avse mer än 35 studietimmar under nämnda tidsperiod.” Det är alltså, herr talman, fråga om mycket korta studier på minst tio timmar under sex månader, t.ex. 1-3 timmar varannan vecka. Här uppstår frågan: Skall en egenföretagare ha ersättning för så korta studier? För t.ex. en fiskare som lägger ut sina nät och sedan går på kurs 1-3 timmar varannan vecka är det faktiskt ett mycket marginellt inkomstbortfall. Herr Fridolfsson och jag har nog svårt att driva upp något stort socialt patos i den här frågan. Däremot är internatbidraget en annan sak. Det bidraget skall ersätta direkta kostnader för resor, kost och logi i samband med ämneskurser t.ex. på en folkhögskola. Då är det alltså fråga om en direkt utgift, och därför tycker vi att även en egenföretagare skall kunna få ersättning för sådana utgifter. Detta krävs i reservation nr 15. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer där herr Fridolfssons och mitt namn förekommer.

Herr talman! Riksdagen tog i våras ett beslut om ett nytt studiesocialt stöd för vuxna. Det ingick i en ökad satsning på vuxenutbildning som det fanns en bred uppslutning kring. Vuxenutbildningen har under senare år blivit en betydelsefull del inom utbildningssektorn. Fortfarande har en stor del av den vuxna befolkningen endast sex eller sju års skolgång bakom sig. Det var därför ett viktigt steg när riksdagen beslutade om dels ökade insatser för uppsökande verksamhet, dels ett speciellt studiesocialt stöd för vuxenstuderande. Centerpartiet har länge hävdat vikten av en ökad satsning på vuxenutbildning och då särskilt betonat vikten av att nå de korttidsutbildade. Vi har ansett att insatserna i huvudsak måste inriktas efter följande linjer för att möjligheterna att nå de korttidsutbildade skall bli så stora som möjligt. 1. En aktiv uppsökande verksamhet måste bedrivas från alla som erbjuder utbildning. 2. De studerande måste garanteras ekonomisk trygghet under utbildningen. 3. Utbildningen måste organiseras i former som är attraktiva för alla grupper, dvs. det måste finnas ett rikt differentierat utbud. 4. Utbildningen måste pedagogiskt anpassas efter de vuxenstuderandes krav. Det nu gällande vuxenstudiestödet omfattar bl.a. en del för kortare studier i form av ett timstudiestöd för högst 35 timmar och ett dagstudiestöd bestående av ett inkomstoch internatbidrag för högst fem dagar. För att vara berättigad till dessa studiestöd krävs att man är arbetstagare. Internatbidrag kan dock utgå även till studerande som inte är arbetstagare om den studerande bor i glesbygd, arbetar i hemmet eller är handikappad. En sådan begränsning i dessa regler kan vi inte acceptera. Det finns många korttidsutbildade även bland andra grupper som också behöver få del av den här satsningen, t.ex. hemarbetande, småföretagare, lant brukare och fiskare. Till skillnad från herr Ringaby anser jag att det är lika väsentligt att de grupperna ges möjlighet att ta del av samhällets utbildningssatsningar. Många av dessa människor måste, för att kunna delta i studier, betala ersättare eller bekosta barntillsyn. Det finns ingen anledning att begränsa bidragen till endast vissa grupper av befolkningen. I propositionen föreslås en höjning av timstudiestödet från 18 kr. till 20 kr. Internatbidraget föreslås höjt från 70 kr. till 80 kr. per dag. Dessa höjningar har vi inget att invända emot. Däremot anser vi att timoch dagstudiestöden på samma sätt som studiemedlen inom studiesstödsystemet borde vara indexreglerade och anknutna till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. I budgetpropositionen föreslås en utökning av antalet studiestöd från 7 000 till 8 650. Vi menar att det är en alldeles för liten utbyggnad. Med den konstruktion som lagtexten har blir det mycket svårt för nya studerande att få del av vuxenstudiestöden. Lagtexten säger nämligen att den som en gång beviljats särskilt utbildningsstöd för viss utbildning och som fullföljer denna alltid skall ha företräde för fortsatt stöd. Eftersom antalet enterminskurser är relativt litet innebär det att de ca 7 000 stöd som fördelats inför vårterminen 1976 kommer att vara intecknade även för höstterminen 1976 och kanske till stor del även för vårterminen 1977. Det kan således bli nästan omöjligt att inför nästa läsår erbjuda tillkommande studerande det särskilda vuxenstudiestödet. Rapporter från vuxenutbildningsnämnderna tyder också på att det redan i inledningsskedet funnits en mycket stor efterfrågan på denna typ av studiestöd för längre studier. Och efterfrågan torde inom det närmaste året bli ännu större, när informationen om den här möjligheten har nått ut till fler människor. Därför finns det starka skäl för att utöka antalet studiestöd väsentligt, vilket också centrala studiemedelsnämnden föreslagit. Det kan emellertid vara svårt att nu överblicka hur många tillkommande studerande som kan vara berättigade till studiestöd. Enligt vår uppfattning bör en minimimålsättning vara att tillkommande studerande i lika stor utsträckning som under innevarande läsår skall kunna erhålla vuxenstudiestöd. Ungefär 1000 av dessa vuxenstudiestöd bör avse studerande inom högskolesektorn. Och vi menar att om det är nödvändigt för att man skall nå målsättningen, bör ytterligare medel anvisas på tilläggsstat. Dessutom vill vi upprepa ett krav som vi ställde redan förra året. Regeringen bör inför riksdagen redovisa en plan för den fortsatta utbyggnaden av vuxenstudiestödet, såväl när det gäller timoch dagstudiestöd som när det gäller antalet särskilda vuxenstudiestöd. Vi menar att senast i samband med 1977 års budgetproposition bör den här redovisningen inför riksdagen ske. Behovet av vidareutbildning är särskilt stort för den äldre generationen, eftersom den obligatoriska skola som fanns när dessa människor var unga endast omfattade sex årsklasser. SVUX föreslog i sitt betänkande att åldersgränsen för rätt att erhålla studiestöd skulle sättas till 60 år. Riksdagen beslöt om en åldersgräns vid 45 år. Utskottet hänvisar nu till att frågan om åldersgräns skall behandlas av den studiesociala utredningen, som enligt direktiven skall överväga möjligheterna att höja den. Det är enligt vår uppfattning inte tillräckligt. Den stora grupp människor som i dag är över 45 år och skulle vilja utnyttja de nya tillfällena till studier bör ges den möjligheten omgående.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 I år är det inte så stor anledning att ta upp en sådan debatt. Den i höstas tillsatta studiesociala utredningen har påbörjat ett arbete med en allsidig och förutsättningslös utredning av det studiesociala systemet. Direktiven till utredningen ger också, efter den tolkning som socialförsäkringsutskottet gjorde i höstas, möjlighet för utredningen att pröva dels frågan om antalet stödformer, dels konstruktionen av studiestödet på högskolenivå. I det avsnittet ingår även frågan om studielön. Dessutom innebär utskottets tolkning att en översyn av sjukförsäkringssystemet som centern begärde 1974 även skall ingå i utredningens arbete. Detta är en viktig sak. Det är klart otillfredsställande att en så stor andel av de studerande fortfarande står utan försäkringsskydd. Det finns dock, herr talman, en fråga inom det studiesociala systemet som det är anledning att ta upp till debatt i dag, och det är bidragsdelens storlek. Riksdagen beslöt 1974 att bidragsdelen inom studiemedelssystemet skulle höjas till ungefär 2000 kr. för en niomånadersperiod. Bidragsdelen hade vid denna tidpunkt varit oförändrad sedan studiemedelssystemet infördes. I samband med behandlingen av förslaget om en höjning av bidragsdelens storlek diskuterades också frågan om eventuell värdesäkring.

Den skall utgöra en allmän stimulans till studier. Den skall bidra till att hålla skuldsättningen nere och därmed medverka till att hålla tillbaka den rädsla för skuldsättning som alltjämt finns. Man kan påverka förhållandena genom att höja studiebidraget eller genom att ytterligare liberalisera återbetalningsreglerna. Fördelen med den senare metoden är att den kan utformas som en selektiv metod som i första hand är fördelaktig för dem som efter avslutad utbildning får en inte hög inkomst. Detta är dock en åtgärd på lång sikt och En höjning av bidragsdelen ger däremot en omedelbar positiv effekt för den studerande. I en motion föreslår centern en höjning av bidragsdelen med 180 kr. per år. Det innebär att bidragsdelen skulle bli 16,8 26, dvs. lika stor som efter höjningen 1974. Centern har sett en sådan uppräkning som en nödvändig konsekvens av utskottsmajoritetens skrivning den gången. Regeringens förslag i budgetpropositionen om en oförändrad bidragsdel innebär att bidragsdelen sjunker till ca 14 96. Samtidigt har förbättringar föreslagits både inom studiehjälpen och för de vuxenstuderande. Det är klart otillfredsställande att de studerande inom studiemedelssystemet då inte ens tillförsäkras en bidragsdel av den storlek som riksdagen fastställde 1974. Jag konstaterar också att socialdemokraterna i utskottet inte är beredda att följa upp 1974 års beslut genom att göra den här självklara uppräkningen. Det krav som finns i en reservation av herr Ringaby m.fl. om en uppräkning av bidragsdelen till 25 96 innebär självfallet ett större påslag på bidragsdelen — den skulle gå upp till ungefär 3 500 kr. — men det innebär också en kostnad för statsbudgeten med ca 150 miljoner. Det är ett påslag som vi inte har bedömt möjligt att göra i det nuvarande ekonomiska läget. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 6. Avslutningsvis vill jag säga några ord om samerna och deras möjlighet till utbildning. Många samer har en ofullständig skolutbildning. De har inte på ett fullgott sätt fått lära sig läsa och skriva sitt modersmål. I den äldre generationen är många dessutom halvspråkiga på grund av den eftersatta modersmålsundervisningen och den allmänt låga grundutbildningen också i majoritetsspråket. Tillämpningen av reglerna för de olika formerna av vuxenstudiestöd får inte göras på ett sådant sätt att samerna ställs utanför. De är en befolkningsgrupp med ett stort vidareutbildningsbehov. Då är det viktigt att deras speciella utbildningar — exempelvis i samiska och rennäringsadministration — inte ställs utanför den satsning på vuxenutbildning som riksdagen beslutat om. Det är detta reservanterna har velat slå fast. Jag ber att få yrka bifall också till reservationen 14. Därmed, herr talman, har jag motiverat och yrkat bifall till samtliga reservationer av centerns representanter i utskottet.

Herr talman! Målsättningen för riksdagens beslut i studiesociala frågor på senare tid har varit att alla vuxna studerande skall få ekonomiska bidrag efter likartade regler. Detta är en naturlig och riktig målsättning, men den bör inte som konsekvens få att det utgående stödet minskar, särskilt inte för grupper med en sådan social och studiemässig bakgrund att deras motivation för studier är låg. I motionen 1198, som jag väckte under allmänna motionstiden, och i herr Hyltanders reservation nr 23 till detta utskottsbetänkande redovisas ett exempel på detta. Det gäller personer med mycket ofullständig grundskoleutbildning, som inom den kommunala vuxenutbildningens ram fyller på sin skolgång upp till grundskolenivå. Dessa elever är ofta socialt svagt anpassade och har sällan fullföljt den obligatoriska skolgången. De har tidigare fått utbildningsbidrag, och det har funnits möjligheter att ge dem bl.a. hyresbidrag och särskilda bidrag. Därigenom har man i det enskilda fallet kunnat stimulera vuxna med en mycket låg skolutbildning att på det sättet komplettera sina kunskaper. Propositionens förslag om ett särskilt studiestöd för vuxna innebär för många av dessa elever ett lägre bidrag och därmed en mindre lockelse till studier. Därför står förslaget enligt min mening i strid med principerna om en särskild satsning inom vuxenutbildningens ram för lågutbildade. Varför skulle man inte för dessa personer kunna behålla det traditionella utbildningsbidraget i stället för att föra in dem under en mall, nämligen det nya studiestödet för grundläggande utbildning för vuxna? Jag tycker att detta är ett exempel på hur goda intentioner kan ge mindre goda resultat. De senaste åren har det blivit alltmer uppenbart att studiemedelssystemet har påtagliga brister och inte uppfyller de krav som bör ställas på ett effektivt studiestöd. Studiemedelssystemet erbjuder av allt att döma inte tillräckliga trygghetsgarantier för att de studerande skall våga dra på sig stora studieskulder i en numera mycket osäker arbetsmarknadssituation. Detta har säkerligen bidragit till den starkt minskade tillströmningen till högre studier. Det återspeglas också i att utnyttjandegraden har sjunkit kraftigt under senare år genom att allt fler studerande numera finansierar sina studier på annat sätt än genom studiemedel. Också det utgående studiemedelsbeloppet upplevs många gånger som otillräckligt för att kunna klara försörjningen och upprätthålla en rimlig standard. Delvis är detta resultatet av att dominerande utgiftsposter för studerande som kostnader för mat och husrum har stigit betydligt snabbare än studiemedelsbeloppet. Inflationens verkningar har varit mycket uppenbara också för den här gruppen. Ett stort antal studerande tvingas därför att förvärvsarbeta vid sidan av sina studier. Ett huvudsyfte med 1964 års studiesociala reform var att undanröja ekonomiska och sociala hinder för högre utbildning. Det syftet har inte uppnåtts. Av undersökningar framgår att den soicala snedrekryteringen till universitet och högskolor fortfarande är mycket markant och att studiemedelssystemet förmodligen inte haft någon nämnvärd rekryteringsutjämnande effekt. Enligt utredningarna finns det tvärtom skäl att anta att det tidigare systemet med naturastipendier plus lån hade större effekter än det nuvarande studiemedelssystemet när det gäller att stimulera till studier och att utjämna olika förutsättningar i fråga om studiebakgrund. Jag vill, herr talman, i detta sammanhang påminna om förra årets debatt om högskolereformen, där det från folkpartihåll bestämt ströks under att den effektivaste åtgärden för att underlätta för grupper med låg studietradition att komma till universitet och högskolor var förbätt ringar inom det studiesociala systemet. Vi menade att de studiesociala åtgärder som vidtogs i samband med U 68-reformen var mycket marginella jämfört med vad vi har yrkat på, om man vill underlätta för t.ex. ungdomar från arbetarklassen att bedriva högre studier. Herr talman! Mot denna bakgrund är det självfallet bra att regeringen nu har tillsatt en studiesocial utredning, studiestödsutredningen, och att denna nu genom sammansättning och direktiv kan arbeta med alla aktuella problem inom studiemedelssystemet. Folkpartiets inställning i dessa frågor är välkänd. Jag kan hänvisa till motionerna 1751 år 1974 och 1214 år 1975. Vi har i år inte ansett oss behöva motionsvägen täcka in hela det studiesociala fältet, med tanke på studiestödsutredningen. Våra huvudkrav är emellertid välkända. Jag skall i all korthet påminna om dem. För det första vill vi återställa bidragsdelen inom studiemedelssystemet till 25 96 av totalbeloppet. Därmed är inte sagt att man för all framtid skall binda sig för just den siffran. Men vår uppfattning är att realvärdet i stipendierna skall vara minst 25 96. Mot den bakgrunden är det naturligtvis beklagligt att bidragsdelen successivt har minskat. Inflationen drabbar ju också de studerande. Det måste då vara en rimlig målsättning att höja bidraget så att det uppgår till minst 25 96 av totalbeloppet. Det här borde vara en särskild utmaning för det parti som på 1960-talet i samband med den studiesociala reformen energiskt argumenterade för s.k. studielön, nämligen det socialdemokratiska partiet. Folkpartiets andra studiesociala krav är en höjning av totalbeloppet till 75 96 av basbeloppet per temin. Vi vill för det tredje avskaffa makeprövningen och göra studiestödet oberoende av familjesituation och av makens/makans inkomst eller förmögenhet. I en tid då alla arbetar för en ökad jämställdhet mellan könen bör vi inte göra de studerande ekonomiskt beroende av män, hustrur eller andra anhöriga. Ett fjärde krav från folkpartiets sida sedan gammalt är att återbetalningsreglerna skall göras om så att de inte missgynnar de studerande jämfört med andra låntagare. Vi har presenterat en modell som visar hur man med bibehållande av indexreglerade studiemedel kan skapa vettigare och rättvisare återbetalningsregler. Dessa problem får nu studiestödsutredningen i huvudsak uppehålla sig vid. I det betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi nu diskuterar berörs emellertid några av dessa punkter. Det gäller bidragsdelens storlek och makeprövningen, som tas upp i reservationen 10. Jag kan på folkpartigruppens vägnar ansluta mig till reservationen 5 som anger den långsiktiga målsättningen för bidragsdelen — 25 96 — men som inte innehåller några krav på konkreta förbättringar i nuläget och som heller inte anvisar några medel för det ändamålet. Jag kan också på folkpartigruppens vägnar ge mitt stöd åt reservationen 6 om en höjning av bidragsdelen från den 1 juli varigenom bidraget kommer att uppgå till ca 17 96 av det totala beloppet. Detta är i och för sig ett ganska litet steg både i förhållande till de 25 926 som vi har varit anhängare av och naturligtvis i förhållande till de 100 96 som studielönsanhängarna i det socialdemokratiska partiet för tio år sedan utlovade. Men jag tycker samtidigt att all logik kräver att om man har grundmålsättningen att uppnå åtminstone 25 96 i bidragsandel, då måste man ge sitt stöd åt en reservation som innebär en höjning i riktning mot det målet. När ett yrkande från centerpartiet i reservationen 6 nu föreligger finner vi det alltså konsekvent att stödja det. Ett uteblivet stöd för den reservationen skulle ju leda till en av inflationen bestämd automatisk minskning av realvärdet av bidragsdelen. Jag har med dessa ord velat motivera folkpartiets anslutning i föreliggande situation till reservationerna 5 och 6. Herr talman! Till sist några ord om det särskilda vuxenstudiestödets framtida utformning. Vi anser från folkpartiets sida att detta bör värdesäkras genom att anknytas till basbeloppet i den allmänna försäkringen. Det ligger i linje med yrkanden som vi har t.ex. när det gäller indexreglering av de allmänna barnbidragen.

Herr talman! Expansionen på utbildningens område har varit markant under de senaste årtiondena. Allt fler människor och nya grupper har beretts tillfälle till studier. Men det är mer ekonomiska intressen som styrt denna utveckling än omtanke om individens egen utveckling. I ett alltmer teknologiserat och specialiserat samhälle ställs ökade krav på arbetskraften i tekniskt kunnande. Utbildning är fortfarande främst en fråga om reproduktion av arbetskraft till näringslivet. Utbildning kan ses inte bara som en rättighet i dagens samhälle utan även som en skyldighet, ett tvång för att man skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Samtidigt ger i dagens arbetsmarknadsläge utbildning i sig ingen garanti för att få stadigvarande och meningsfullt arbete. Trots att allt fler människor, framför allt unga människor, nu åtminstone i teorin ges möjlighet till ökad utbildning är den sociala snedrekryteringen till framför allt den högre utbildningen lika stor. Här spelar naturligtvis förhållandena i den grundläggande utbildningen —- grundskolan och gymnasieskolan — en viktig roll och måste särskilt beaktas. Den traditionella uppdelningen mellan teoretisk och praktisk undervisning måste brytas, samtidigt som kraftiga åtgärder krävs för att förändra skolsystemets socialt skiktande roll. Allt färre av de ungdomar som börjar på högskolor efter gymnasiet kommer från arbetarhem. Olikheterna i studieinriktning mellan ungdomar från olika sociala grupper börjar redan vid grundskolans linjeval och fortsätter sedan i gymnasiet och den högre undervisningen. Alltså redan vid grundskolans linjeval påverkar barnens sociala bakgrund studieinriktningen. Över 80 96 av s.k. akademikerbarn söker sig till 3 och 4-åriga linjer. För arbetarbarnen är motsvarande siffra 27 26. Bara 10 96 av arbetarbarnen fortsätter sedan till högskolor. Motsvarande siffra för barn i akademikerfamiljer är omkring 80 96. Inte heller det vidgade tillträdet för studerande med s.k. yrkeslivserfarenhet till högskolor har inneburit någon social utjämning. 75 96 av dem med fem års yrkeslivserfarenhet som skrev in sig vid Lunds universitet utgjordes av lärare och tjänstemän, och bara 11 96 tillhörde kategorin arbetare. En av de viktigaste orsakerna till den sociala snedrekryteringen är den ekonomiska situationen för de studerande. Detta gäller för de grupper som nu är hänvisade till studielån eller förvärvsarbete för att kunna finansiera sina studier och större delen av dem som önskar och behöver studera vid vuxen ålder. Det nuvarande studiesociala systemet måste, menar vpk, i grunden förändras från ett lånesystem till ett lönesystem. Studielön bör införas för alla studerande över 16 år. Införande av studielön skulle bidra till att problemet med den sociala snedrekryteringen skulle kunna lösas. I avvaktan på att frågan om studielön utreds och förhoppningsvis på studielönens införande finns det vissa åtgärder som omedelbart kan och måste genomföras inom det nuvarande studiefinansieringssystemet. Ursprungligen utgjorde studiemedlens bidragsdel 25 96 av totalbeloppet. Bidragsdelen har inte varit indexreglerad, och detta har medfört att bidragsdelen ständigt har minskat och nu är nere på 14 96. Vpk föreslår en uppjustering av bidragsdelen till ursprungliga 25 96 och att den värdebeständigas. Genom en successiv höjning av bidragsdelen kan studielön införas. Det har från statsmakternas sida framförts önskemål om en bredare social rekrytering till högre utbildning. Varför då inte tillmötesgå kravet om en uppjustering av bidragsdelen så att ungdomar från hem med svag ekonomi får möjlighet till studier? Helt naturligt har just dessa ungdomar stora betänkligheter mot den stora skuldbörda som en högre utbildning medför. Jag ställer frågan givetvis i första hand till socialdemokraterna. Studiemedel utgår med maximalt 140 96 av basbeloppet. Och detta maximibelopp har utgjort samma andel av basbeloppet alltsedan den studiesociala reformen år 1964. De studerande har trots indexregleringen fått vidkännas en standardförsämring framför allt under senare år. För att tillförsäkra de studerande en rimlig standard bör studiemedlen höjas till 160 96 av basbeloppet. Rent principiellt måste det anses oriktigt att en persons rätt till studiemedel är beroende av makens eventuella inkomster. Det kan vis serligen hävdas att samhället inte bör ge stöd åt familjer som har goda inkomster, men i modern lagstiftning strävar man i nästan alla andra sammanhang efter att behandla varje individ som ett självständigt ekonomiskt subjekt. Konsekvensen bjuder då att samma synsätt tillämpas vid tilldelning av studiemedel. Nuvarande regler medför i många fall ett så starkt beroendeförhållande mellan den studerande maken eller makan och den som förvärvsarbetar att ett direkt hinder för den enskildes valfrihet kan uppkomma. Rätten att studera skall inte vara beroende av makes eller makas benägenhet att ekonomiskt medverka till studier. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att make/maka-prövningen slopas. Staten bör ta ett växande ansvar för kostnaderna för barnen. Det gäller även för studerande med barn. Ett stort studiehinder för den vuxne som hunnit bilda familj och fått underhållsskyldighet mot barn är givetvis försörjningen. Barntilläggen är återbetalningspliktiga och behovsprövade. Studieskulderna för studerande med barn stiger snabbt och försvårar fortsatt utbildning. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att barntilläggen utgår i form av icke återbetalningspliktiga studiemedel. Beträffande konkreta ändringar inom studiehjälpssystemet är det betydelsefullt att inackorderingstillägget utgår med hänsyn till faktiska kostnader för inackordering. Vpk föreslår 250 kr/mån. Vpk anser också att inkomstgränserna för föräldrarnas inkomst, för erhållande av det inkomstprövade tillägget, bör höjas till att motsvara 35 000 kr. och beträffande det behovsprövade tillägget 42 000 kr. Det är angeläget att vuxenutbildningen och problematiken kring denna ges en mer central roll inom utbildningspolitiken. Utbildningsklyftorna är stora i dagens samhälle. En ökad satsning på vuxenutbildning är därför nödvändig. De försök som gjorts för att stimulera till vuxenutbildning har varit helt otillräckliga och rekryteringen till vuxenutbildningen har visat samma sociala snedfördelning som gällt för högskoleutbildning. Från de vuxnas utgångspunkt har studiemedelssystemet flera brister, som ofta blir ett direkt hinder för dem att delta i mera omfattande utbildning. Dels är studiestödet inte tillräckligt stort, dels är återbetalningen alltför betungande för de vuxenstuderande. För att ge reella möjligheter för äldre människor att delta i vuxenutbildning måste ekonomiska garantier för detta skapas. Det är enligt vpk:s mening nödvändigt att åtminstone studiestödet utgår som bidrag. Dessutom måste åldersgränsen för erhållande av det särskilda stödet höjas till 60 år. Det kan nämnas att år 1980 kommer bara 5 96 av åldersgruppen 45-64 år att ha mer än 9-årig utbildning. Nästan samtliga över 45 år kommer alltså att vara i behov av utbildning, rent principiellt sett. Det är också viktigt att antalet studiestöd ökas. Vpk kommer att rösta för den reservation som kräver detta. För att finansiera de förslag som vpk ställer, det må gälla fler daghem, en annan bostadspolitik eller det som riksdagen i dag debatterar — utbildningspolitiken och den därmed sammanhängande studiefinansiering en — så krävs en helt annan ekonomisk politik. Vi är medvetna om detta. Genom en samlad planekonomi kan både sociala och utbildningspolitiska reformer kostnadstäckas. För att den ekonomiska politiken skall kunna komma ur konjunkturväxlingarnas ekorrhjul och de långsiktiga stagnationstendenserna måste själva grunden för den ekonomiska politiken angripas. Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi rest krav på en helt annan ekonomisk fördelningspolitik som ställer sig på lönarbetarnas sida. Vänsterpartiet kommunisterna har t.ex. föreslagit en skärpning av kapitalbeskattningen. Vänsterpartiet kommunisterna är starkt kritiskt mot nuvarande avdragsregler, vilka innebär stora fördelar för de stora förmögenhetsägarna. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår vidare en nedprutning av anslaget till det militära försvaret. Vänsterpartiet kommunisterna har också protesterat mot gåvor och subventioner som ges åt företag. När det gäller finansieringen av bl.a. de studiesociala reformer som vänsterpartiet kommunisterna föreslår så vill jag påstå att det finns ekonomiskt underlag för reformerna. Det gäller bara att fördelningspolitiskt prioritera dem. Hos övriga partier finns ingen vilja att bryta det nuvarande ekonomiska systemet till förmån för en socialistisk planhushållning, där reformer av olika slag inte behöver slå ut varandra i brist på resurser. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 19 och 24.

Herr talman! Ett av de grundläggande målen för samhällets utbildningspolitik under de senaste årtiondena har varit att successivt förändra olika skolformer för att komma till rätta med kvarstående orättvisor inom utbildningsväsendet. De utbildningspolitiska besluten har därför inriktats på att alla barn och ungdomar skall ges samma reella möjligheter till utbildning oberoende av sociala, ekonomiska och geografiska förhållanden. Reformerna har således syftat till att skapa största möjliga rättvisa i utbildningshänseende mellan olika medborgargrupper. De studiesociala åtgärderna utgör ett av de viktigaste instrumenten för att eliminera eller åtminstone mildra sådana faktorer av ekonomisk art som inte borde få påverka ungdomars val av utbildning. Tonvikten vid det studiesociala stödet har därför lagts på åtgärder som syftar till att bredda rekryteringen till olika studievägar. Genom beslut av 1975 års riksdag infördes en ny studiestödsform, vuxenstudiestödet. Reformen har i huvudsakliga delar trätt i kraft den 1 januari i år. Den har alltså endast varit i bruk två och en halv månader, varför det helt naturligt är för tidigt att dra några slutsatser av den. Avsikten med vuxenutbildningsreformen är i första hand att försöka utjämna skillnaderna i utbildning såväl mellan de vuxna inbördes som mellan generationerna. Reformen skall göra det möjligt för vuxna att i efterhand kompensera bristerna i en tidigare utbildning. Vuxenstudie reformen har också mottagits positivt ute i landet. Många människor utnyttjar den här möjligheten som ges att förbättra sin ungdomsutbildning. All reformverksamhet i samhället styrs helt naturligt av de ekonomiska resurserna. Efter hand som samhällsekonomin medger det kan man bygga ut och finslipa de olika reformerna. I årets proposition sker det en del väsentliga förändringar. För särskilt vuxenstudiestöd, dvs. det nya stödet för längre studier, uppräknas anslaget till 148 milj.kr. för nästa budgetår, vilket gör det möjligt att öka antalet stöd. Beräknat efter det antal heltidsstuderande som skulle kunna få stödet för ett års studier bör utrymme finnas för ca 8 650 årsplatser jämfört med f. n. ca 7 000. I fråga om timstudiestöden föreslås en kraftig utbyggnad till 20 000 timstudiestöd om 35 timmar. Det förordas dessutom en höjning av ersättningen per timme från 18 till 20 kr. Även dagstudiestödens antal ökas till 9 500. Internatbidraget räknas upp från 70 till 80 kr. per dag. En annan nyhet i år är förslaget om ett särskilt återbetalningsfritt studiestöd till deltagare i nuvarande undervisning på grundskolenivå för ungdomar och vuxna som fått ofullständig eller ingen undervisning. Den här reformen föranmäldes redan i fjol i samband med propositionen om vidgad vuxenutbildning. Stödet är utformat så att det lätt skall kunna anpassas till en eventuell framtida förändring av den grundläggande utbildningen för vuxna. För dem som fyllt 20 år skall stödet alltid utgå i form av timersättning under högst 25 timmar per vecka och högst det antal timmar som motsvarar 40 veckors heltidsundervisning. En ytterligare förutsättning är att den studerande deltagit i studier minst 5 timmar per vecka. För den som förlorat arbetsinkomst, ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd genom att delta i undervisningen skall ersättningen beräknas till 18 kr. per timme, medan den som har hemarbete som huvudsaklig sysselsättning bör få ett stöd om 8 kr. per timme. Utskottet kan i allt väsentligt ansluta sig till de förbättringar som nu sker av vuxenstudiestödet. Herr Ringaby fann det något egendomligt med ett så stort antal reservationer, 24 stycken, speciellt mot bakgrund av att man har tillsatt den studiesociala utredningen. Systemet är bristfälligt, säger herr Ringaby. Det är inte bra och man vill inte vänta. Det är ett märkligt resonemang. De borgerliga partierna har ju själva krävt en översyn av hela studiemedelssystemet. Man sitter med i utredningen. Nu nonchalerar man utredningsarbetet på detta sätt. Jag ställer frågan: Är innebörden i detta att utredningen skall läggas ned, eller vilken inställning har moderaterna till det fortsatta utredningsarbetet? Vid utskottets betänkande finns som sagt fogat ett stort antal reservationer, som i stort sett innebär att man ”plussar på” här och var i systemet — ett känt förfaringssätt från oppositionens sida. nen 13 att åldersgränsen för det särskilda vuxenstudiestödet flyttas från 45 till 60 år. Vi bör då komma ihåg att åldersgränsen är densamma som gäller vid tilldelningen av vanliga studiemedel. Frågan om en höjning av gränsen berörs i direktiven till den nya studiestödsutredningen. Departementschefen erinrar också om att den nuvarande åldersgränsen tilllämpas förhållandevis generöst och menar att utredningen bör ha som sin uppgift att överväga SVUX förslag om att höja den övre gränsen. Utskottet förutsätter att åldersgränsen såväl för studiemedel som för det särskilda vuxenstudiestödet kommer att prövas av utredningen och att man bör invänta förslag därifrån. När det gäller stödet till samerna — det tas upp i reservationen 14 — är kvalifikationsgrunderna desamma för samerna som för övriga medborgare. I den mån en same arbetat med renskötsel i minst fyra år och hans inkomster inte medfört att han tillgodoräknats ATP-poäng har han ändå möjlighet att få det särskilda vuxenstudiestödet så snart han under dessa år haft någon inkomst av förvärvsarbete och hans verksamhet varit av sådan omfattning att den motsvarat vad som hade krävts för ATP poäng. I söciälförsäktingssammanhanebedöms de som utför arbete som renskötare i sameby som arbetstagare och han bör liksom andra arbetstagare kunna komma i fråga för såväl timsom dagstudiestöd. Frågor om stöd åt samernas språk och kultur har helt nyligen övervägts av sameutredningen, som bl.a. förutsätter att länens vuxenutbildningsnämnder vid behandling av ansökan om studiestöd särskilt uppmärksammar samernas behov av stöd. Utskottet vill såväl när det gäller urvalet av sökande till stöd vid både längre och kortare studier som när det gäller bedömningen av vilka studiecirklar och ämneskurser som skall berättiga till stöd betona angelägenheten av att stor hänsyn tas till samernas utbildningsbehov, eftersom det inom denna grupp finns många personer med ofullständig skolutbildning. Frågan om en utvidgning av kretsen korttidsstudiestödsberättigade till andra än arbetstagare prövades ingående i fjol i samband med att riksdagen tog förslaget i dess helhet. I enlighet med vad som framfördes av FÖVUX skulle företräde ges åt studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Med hänsyn därtill och till att i inledningsskedet efterfrågan på studiestöd förväntades komma att väsentligt överstiga tillgängliga medel kunde utskottet inte förorda en utvidgning av kretsen bidragsberättigade. I det sammanhanget erinrade utskottet också om att internatbidraget kunde utgå till vissa andra grupper, som ej var arbetstagare men bedömdes ha särskilda svårigheter att eljest erhålla utbildning. Hit hör personer som bor i glesbygd, arbetar i hemmet eller är handikappade. Reglerna om studiestöd till vuxna har, som jag tidigare sagt, ännu varit i kraft så kort tid att underlag för en ändrad bedömning av frågan om vilka som skall få del av korttidsstudiestödet saknas. Utskottet vidhåller därför sin tidigare uttalade uppfattning, vilken i fjol också biträddes Krav på en värdesäkring av studiestöden återkommer i år från centerpartiet och folkpartiet. Socialförsäkringsutskottet avstyrkte sådana förslag i fjol, eftersom utskottet ansåg sig kunna förutsätta att stödbeloppen fortlöpande blev föremål för prövning. Propositionens förslag i år om höjningar stöder det uttalandet. Beloppen för timoch dagstudiestöden är avvägda så att de ger en skälig kompensation för inkomstbortfall och omkostnader i samband med studierna. Frågan om en generell studielön återkommer i år från vpk även när det gäller vuxenstudiestödsreformen. Vpk har i många år kämpat för utredning av frågan om studielön. I fjol vann man gehör för sitt krav, och studiestödsutredningen fick i uppdrag att titta på den här frågan. Jag tycker att vpk nu bör avvakta förslag från utredningen. Jag vill också peka på att bidragsdelen inom vuxenutbildningen är betydligt högre än det som ges inom det nuvarande studiemedelssystemet. Det finns även i år borgerliga reservationer beträffande vuxenstudiestödets omfattning och fortsatta utbyggnad. Mittenpartierna menar tydligen att stödet har en alltför ringa omfattning. Utskottet påpekade i fjol att en jämförelse mellan det antal stöd SVUX föreslagit och det antal som föreslogs i propositionen inte var rättvisande, eftersom bidragsdelen i regeringens förslag beräknats avsevärt generösare och därmed blir mer kostnadskrävande. Utskottet, som förutsätter att vuxenstudiestödet byggs ut efter hand som ekonomin medger det och med beaktande av efterfrågan, biträder regeringens förslag beträffande omfattningen av stödet. Med hänsyn till att behovet av vuxenstudiestöd är störst bland personer med låg utbildning har utskottet, i likhet med föregående år, inte heller nu något att erinra mot att stöden företrädesvis utgår för studier på grundskoleoch gymnasienivå, medan de på högskolenivå t. v. förbehålls dem som genomgår yrkesteknisk högskoleutbildning. Som jag tidigare anfört är studiesocialt stöd till dem som deltar i grundläggande utbildning för vuxna nytt för året. Frågan har provisoriskt lösts så att utbildningsbidrag kunnat utgå i vissa fall. Utskottet finner det därför tillfredsställande att frågan om ekonomiskt stöd till denna grupp nu lösts. Enligt utskottets mening är det principiellt riktigt att stödet till en utbildning av det här slaget ges i form av studiestöd och inte i form av utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, som föreslås i reservationen 23 från folkpartiet. Fp yrkar, mot bakgrund av en motion från herr Molin, avslag på propositionens förslag i den här delen. Fp säger också att det rent ekonomiskt är en försämring mot tidigare, då man i vissa fall kunde erhålla utbildningsbidrag. Utskottet finner att det här förslaget för gruppen studerande som helhet innebär en väsentlig förbättring av de ekonomiska villkoren. Det högsta belopp som kan utgå per vecka och som avser 25 timmars undervisning, ligger på samma nivå som det belopp som kan utgå för fem dagars inkomstbortfall vid arbetsmarknadsutbildning för den som inte är arbetslöshetsförsäkrad. Detta måste enligt utskottets mening vara en skälig kompensation. Med detta, herr talman, har jag ganska ingående behandlat de olika delfrågorna i betänkandet. Jag har i mitt anförande enbart hållit mig till vuxenstudiestödet och därmed besvarat reservationerna 13-23. Herr Nilsson i Norrköping företräder utskottsmajoriteten när det gäller den övriga delen av betänkandet. Jag vill ändå yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet nr 23.
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad sade att det är för tidigt att dra några slutsatser, eftersom vuxenstudiestödet har varit i kraft så pass kort tid. Att att utestänga vissa grupper från möjligheterna till timoch dagstudiestöd är dock enligt vår uppfattning lika felaktigt i dag som det var när riksdagsbeslutet fattades för drygt ett år sedan. Herr Nilsson har inte givit några skäl för att t.ex. kategorierna hemarbetande, småföretagare, lantbrukare och fiskare skall stå utanför denna möjlighet, trots att det just bland dessa grupper finns ett stort antal korttidsutbildade. Herr Nilsson sade heller ingenting om varför man väljer att hålla nere antalet studiestödsrum för längre studier. Vi vet från vuxenstudienämndernas rapporter att denna stödform har varit mycket efterfrågad. Ändå föreslås ett mycket litet påslag på den studiestödsformen medan man däremot räknar upp antalet timoch dagstudiestödsrum enligt den plan som SVUX föreslog. Det kan vidare finnas vissa skäl för åldersgränsen i studiemedelssystemet, men att ha en sådan i ett system som är speciellt uppbyggt för att underlätta för vuxna människor att studera tycker jag är ganska obegripligt, och där bör den därför omedelbart tas bort. När det gäller samerna har reservanter ansett det nödvändigt att komplettera utskottsmajoritetens skrivning med ett klart ställningstagande från riksdagen om att samerna tillförsäkras rätt till studiestöd även för sina specifika utbildningar.
Herr talman! När det gäller det särskilda studiestödet för grundläggande utbildning för vuxna sade utskottets talesman att det nya systemet innebär en förbättring för studerandegruppen som helhet, och det är riktigt. Men vad som framhållits bl.a. i reservationen 23 av herr Hyltander är att för dem som har en särskilt ofullständig grundskoleutbildning och en särskilt låg studiemotivation och som dessutom ofta är socialt missanpassade innebär detta system en försämring. Jag menar att det är allvarligt om man inför ett system som visserligen för de flesta innebär en förbättring men som medför en försämring för dem som har ett särskilt stort behov av att få vuxenutbildning därför att deras grundutbildning är så dålig. Detta har utskottets talesman inte bestritt.
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad sade att vpk efter många års krav på studielön nu har fått igenom önskemålet att frågan om studielön skall utredas i den studiesociala utredningen. Men det är ju en viss skillnad mellan att få en fråga utredd och att få ett uttalande från riksdagen i samma fråga. Vi ser det förstås som positivt att studielönefrågan nu äntligen utreds, men det innebär ju ingen garanti för att studielön kommer att införas. Vi menar att det studiefinansieringssystem som finns i dag inte tillgodoser rimliga rättvisekrav. Vi vet också att det finns undersökningar som visar att bara en av tio ungdomar från socialgrupp 3 går till högskoleutbildning mot åtta av tio från socialgrupp 1. Det väsentligaste syftet med 1964 års studiesociala reform var att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, och det har alltså ännu inte kunnat förverkligas. Vänsterpartiet kommunisternas förslag är att man skall införa studielön för att kunna bryta den sociala snedrekryteringen. Detta är ju ett gammalt krav även från socialdemokraterna. Jag har många gånger tidigare ställt frågan, som jag kanske kan få svar på i dag: Varför har man frångått det kravet? Frågan om hur en studielön skulle påverka andra ekonomiskt eftersatta gruppers vilja att studera och vilken effekt en studielön skulle kunna få på vuxenutbildningen har heller aldrig utretts eller ens diskuterats. Jag skulle tro att en studielön inte minst för dessa grupper skulle få en betydande effekt på den sociala snedrekrytering som vi ser även där.

Herr talman! Snedrekryteringen till högre utbildning är ett problem. Visserligen går i dag betydligt flera ungdomar från arbetarhem än tidigare till högre studier, men den sociala snedrekryteringen är ändå ett problem. Jag tror inte att det alla gånger är av ekonomiska skäl som man inte vill studera vidare, utan det beror på ett gammalt mönster som finns kvar i samhället men som nu måste brytas. Införandet av studielön är naturligtvis en oerhört kostnadskrävande reform, men det finns med i den studiesociala utredningens direktiv. Jag tycker att den hör hemma där. Eftersom det är en så stor sak så måste den övervägas i ett utredningssammanhang. Fröken Rogestam frågade varför man inte har räknat upp stöden och varför man inte har vidgat kretsen av bidragsberättigade. Det handlar ändå här om en prioritering som mycket ofta måste göras i samhället med hänsyn till de ekonomiska resurserna. De borgerliga partierna gör det ytterst bekvämt för sig genom att bara plussa på här och var — de tar alltså inte hänsyn till den ekonomiska verkligheten. Vi har satt i verket en fin reform, som har mottagits positivt, och efter hand får vi naturligtvis bygga ut den. Just nu ges företräde åt personer med särskilt svåra arbetsförhållanden. Vi tycker att man bör starta där och sedan bygga ut reformen. Beträffande det nya stödet som herr Molin talade om vill jag säga att man måste se till gruppen i dess helhet. Jag tycker att stödet ger en skälig kompensation när man läser — 450 kr. per vecka är ändå ett ganska hyggligt studiestöd.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad säger att rekryteringen till högre utbildning är ett problem, och det är det förvisso. Men han säger också att betydligt fler ungdomar ur arbetarklassen i dag går till högre utbildning än tidigare. Men detta är fel, herr Nilsson! Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Det är i stället allt färre av de ungdomar som börjar på högskolor efter gymnasiet som kommer från arbetarhem. Så sent som för 14 dagar sedan kom det ett meddelande från statistiska centralbyrån som påvisade detta. Där heter det att bara 10 96 av arbetarbarnen fortsätter till högskolor, medan motsvarande siffra för barn ur akademikerfamiljer är 80 96. Det som herr Nilsson tror och hoppas på är alltså fel, och det är därför vi behöver ett uttalande om en studielön.
Herr talman! Avsikten med att införa ett speciellt studiestöd för vuxna var bl.a. att ge människor med kort utbildning möjlighet att komplettera den och läsa vidare. Stora grupper av småföretagare, lantbrukare och fiskare med kort utbildning finns bl.a. i glesbygdsområdena. Vi har också grupper av korttidsutbildade bland de hemarbetande, som genom konstruktionen av reglerna för vuxenstudiestödet stängs ute från möjligheten att få timoch dagstudiestöd. Det vi protesterar emot, herr Nilsson i Kristianstad, är att vissa grupper utestängs. Sedan är givetvis jag också medveten om att man måste prioritera, men vad jag frågade om gällde satsningen på ytterligare studiestöd för längre studier. De rapporter som har kommit in från vuxenutbildningsnämnderna visar att den stora efterfrågan har gällt den formen av studiestöd, medan det inte alls har varit samma stora efterfrågan på timoch dagstudiestödet.
Herr talman! Snedrekryteringen till den högre utbildningen beror inte helt på ekonomiska skäl, utan framför allt på ett gammalt mönster i samhället som måste brytas. I dag finns det goda ekonomiska möjligheter för dem som vill studera vidare. Jag tror att man delvis får angripa snedrekryteringen från andra utgångspunkter än de som anförts här. Till fröken Rogestam vill jag säga att det i och för sig är riktigt att vissa grupper stängs ute. Men det är väl många reformer som är riktade. Man måste ju prioritera och se till det mest angelägna. Det görs i den här reformen. Sedan får man efter hand bygga ut den för andra grupper.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23 föreslås förbättringar av det studiesociala systemet.

År 1974 beslutade riksdagen dessutom på förslag av utskottet — herr Nilsson i Kristianstad var inne på detta nyss — att göra en förutsättningslös och allsidig utredning av det studiesociala systemet. Kritiken mot det nuvarande systemet har bl.a. gått ut på att det är komplicerat och svåröverskådligt. Det är därför rimligt att kostnadskrävande och tekniskt svårbestämda förslag nu behandlas av den sittande utredningen.

Då studiestödsutredningen har till uppgift att förutsättningslöst pröva utformningen av studiestödet till elever på gymnasial nivå kan inte utskottet tillstyrka förbättringar av inackorderingstillägget eller det behovsprövade tillägget utöver förslaget i propositionen. När det gäller det inkomstprövade tillägget anser inte utskottet det motiverat att ändra reglerna. Den nuvarande kopplingen mellan inkomstgränsen vid behovsprövade stödformer och reglerna för statliga bostadstillägg bör bibehållas, som det framgår av utskottets betänkande. I reservationen 2, som moderaterna står bakom, föreslås att studiestödsutredningen skall få i uppdrag att skyndsamt komma med förslag om provisoriska förbättringar av studiestödet till ungdomar mellan 18 och 20 år på gymnasial nivå. Gränsdragningen mellan studiehjälpsoch studiemedelssystemen är en av de frågor som studiestödsutredningen skall analysera. Utredningen lär, enligt vad utskottet erfarit, vara sysselsatt med de frågor som tas upp i reservationen, och utskottet finner därför inte anledning att tillstyrka motionerna 742 och 744. Vpk vill i reservationen 3 att maximibeloppet för studiemedel höjs till 160 96 av basbeloppet. Riksdagen beslutade 1974 och 1975 att avvisa sådana förslag, bl.a. av statsfinansiella skäl. Vpk-förslaget kostar sannolikt omkring 100 milj.kr., och frågan bör därför övervägas inom utredningen. I reservationen 4 av herr Olsson i Stockholm föreslås att återbetalningsskyldigheten för barntillägg slopas. Att låta barntilläggen utgå i form av bidrag innebär att studerande gynnas i förhållande till andra grupper på ett sätt som inte kan motiveras. Centerpartiet vill i reservationen 6 uppjustera bidragsdelen med 180 kr. per läsår. I reservationen 7 förordar vpk en planmässig höjning av bidragsdelen, och samma parti föreslår i reservationen 8 att studielön skall införas för alla studerande över 16 år. Jag kan kommentera reservationerna 5-8 i ett sammanhang. En höjning av bidragsdelen till 25 96 av studiemedlen kostar 100 milj.kr., och utskottet avstyrker en höjning på detta område av statsfinansiella skäl. När det gäller värdesäkring står utskottet kvar vid den tidigare uppfattningen, att studiebidragets nivå skall vara beroende av särskilda riksdagsbeslut, då regering och riksdag måste ha en tillfredsställande kontroll över statsutgifterna. När det gäller vpk-kravet på en plan för höjning av studiebidraget som ett led i en övergång till studielön, så måste den frågan självfallet utredas, då den får betydande samhällsekonomiska konsekvenser. Man kan inte lösa frågan så enkelt som fru Lantz säger — att den får lösas i ett fördelningspolitiskt sammanhang. Vidare måste man utreda vilka effekter studielön har från jämlikhetssynpunkt. Får vi en utjämning av löner och levnadsstandard eller kommer klyftorna att öka? Varför har socialdemokraterna frångått sin gamla inställning i detta avseende, frågar fru Lantz. Det är klart att detta på kort sikt är en ekonomisk fråga. Det gäller att skaffa fram pengar. Men den principiella frågan finns också med i bilden: Vad händer från jämlikhetssynpunkt? Det vore kanske inte så trevligt för vänsterpartiet kommunisterna om en studielön skulle leda till ökade inkomstklyftor i samhället. Det finns alltså all anledning att utreda dessa frågeställningar och inte uppträda alltför tvärsäkert i riksdagsdebatterna. Den moderata reservationen 9 om en övergång till statsgaranterat annuitetslån berör stödets principiella konstruktion. Det gäller alltså en ty pisk fråga av det slag som får övervägas inom utredningen. Noteras bör väl att moderata samlingspartiet i denna fråga inte har något stöd av mittenpartierna utan står isolerat. I reservationen 10, som moderaterna och folkpartiet står bakom, behandlas fribeloppsgränsen för makes inkomst och slopande av prövning mot makes inkomst och förmögenhet. Vpk vill i reservationen 11 slopa prövningen mot makes inkomst. När det gäller principen att makar skall betraktas som ekonomiskt självständiga subjekt är utskottsmajoriteten och reservanterna ense. Majoriteten vill emellertid utreda frågan, då stora kostnader är förenade med en avveckling av makeprövningen. Det gäller också frågan i vilken takt en sådan avveckling skall ske. I moderatreservationen nr 12 föreslås att juris studerande vid kursverksamheten vid Göteborgs universitet skall få rätt till studiemedel. Utskottsmajoriteten motiverar utförligt varför man inte kan biträda det yrkandet. Kursverksamheten vid Göteborgs universitet är ett fristående studieförbund. Skall samhället ha kontrollen över den högre utbildningens lokalisering och dimensionering, måste studiemedel utgå till studerande vid läroanstalter och utbildningslinjer som samhället inrättat och beslutat om. Den princip som ligger i reservationens frågeställning kan emellertid, som utskottet antyder, bli föremål för överväganden i utredningen angående kompetensfördelningen mellan det offentliga utbildningsväsendet och studieförbunden. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till de punkter i socialförsäkringsutskottets hemställan som berör studiemedel och studiehjälp.

Herr talman! Det är ju så att de rekryteringsfrämjande effekterna av det nuvarande studiesociala systemet är dåliga — bl.a. gjorde fru Lantz tidigare ett påpekande om det. Detta beror främst på den låga och sjunkande bidragsdelen och därmed den höga och stigande skuldsättningen. Det är alltså så, att den del av studiemedlen, som är stipendier i gammal mening, hela tiden minskar och att lånen hela tiden ökar och därmed skuldsättningen. Det gör att unga människor — kanske speciellt från arbetarklassen — drar sig för högre studier. Vidare är det på det viset att effekterna av den förra året beslutade högskolereformen, speciellt den generella antagningsspärren, också kommer att bli dåliga från rekryteringssynpunkt. Herr Nilsson i Kristianstad säger först att det inte bara är ekonomiska faktorer som påverkar den sociala snedrekryteringen. Det ligger naturligtvis en del i detta. Men den faktor som vi här i riksdagen direkt kan påverka är den ekonomiska faktorn. Det är alltså genom att ta ställning till bl.a. bidragsdelen som vi har möjligheter att påverka den sociala snedrekryteringen till högre studier. Man man måste då ställa sig frågan: Vad vill socialdemokraterna göra åt den här utvecklingen? Såvitt jag förstår är de nöjda med situationen. Man vill låta studiebidraget successivt sjunka — det är ju innebörden av det argument som herr Nilsson i Norrköping anförde när han sade att det inte finns resurser. Men man måste ju i varje fall höja bidraget i takt med inflationen, så att procentandelen av studiemedel som går ut till bidrag blir oförändrad. Annars innebär systemet en nästan automatisk minskning av realvärdet av bidragsdelen. Den linje som socialdemokraterna argumenterat för här i kammaren är således en minskning av studiebidragen, en minskning av stipendierna till högre utbildning.

Herr talman! Att påstå att klyftorna skulle öka genom att man inför studielön, som herr Nilsson i Norrköping gör, tyder på en väldigt stor okunnighet. Vi vet vilka det är som missgynnas av det studiefinansiella system som vi har i dag — det är ungdomar från socialgrupp 3. Både en höjning av bidragsdelen till 25 96, som vpk föreslår, och ett införande av studielön skulle värna om just de här ungdomarna. Ungdomar från andra socialgrupper brukar klara sig både ekonomiskt och praktiskt, och det är givetvis inte dem vpk är ute för att gynna. Om man inte accepterar tanken på studielön — som socialdemokraterna gjort tidigare — har man också, tycker jag, överspelat ett av de starkaste sociala motiven för en lönepolitisk utjämning i det här avseendet. Jag tycker att det borde ligga i socialdemokraternas intresse att vilja bryta den sociala snedrekryteringen till utbildningen. Nu slår socialdemokraterna i stället vakt om denna sociala snedrekrytering. Det finns givetvis ett ekonomiskt underlag för de studiesociala reformer som vpk föreslår, men som jag sade tidigare gäller det att fördelningspolitiskt prioritera de här reformerna inom ramen för samhällets totala ekonomiska resurser. Slutligen har det sagts att barntilläggen skulle gynna föräldrar med barn i förhållande till andra grupper i samhället. Den uppfattningen är felaktig, så länge studiemedlen utgår med så låga belopp som de gör f.n. Förhållandet hade varit ett helt annat om vi hade haft studielön. Vid utbetalning av studielön skall man givetvis inte ta hänsyn till det antal barn som de studerande har, lika litet som man betalar ut andra löner efter den principen.
Herr talman! De långsiktiga frågor som hör samman med studiemedelssystemet skall ses över allsidigt och förutsättningslöst av studiesociala utredningen, och där finns bl.a. studielönefrågan med liksom bidragsdelens storlek. Vi har från centerns sida ansett att det under tiden utredningen pågår finns anledning att följa upp den uppgörelse som centerpartiet och socialdemokraterna gjorde 1974. Då skrev socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande nr 19 vad jag tidigare citerade och nu vill upprepa: ”Utskottet —-—-- vill samtidigt understryka angelägenheten av att bidragsdelen inom studiemedelssystemet —- på samma sätt som förmånerna inom studiehjälpen — i fortsättningen blir föremål för mer regelbundna omprövningar och anpassas till förändringar i penningvärdet.” Sedan dess har inflationen varit snabb. Den automatiska urholkningen innebär i dagsläget en sänkning av bidragsdelen från 16,8 96 1974 till ungefär 14 96 i dag. Som vi ser det har riksdagen lovat att genom regelbundna omprövningar anpassa bidragsdelen till penningvärdet, och det är det löftet som vi har velat stå fast vid genom denna uppräkning med 180 kr. Kostnaderna härför är enligt centrala studiestödsnämnden 18 milj.kr. Herr Nilsson i Norrköping har här inte angivit något argument varför socialdemokraterna nu är beredda att gå ifrån den uppgörelsen. Jag beklagar att socialdemokraterna har valt den linjen.
Herr talman! Först vill jag till herr Molin säga att vi kanske inte skall dra upp någon debatt om innehållet i socialdemokratins partiprogram. Jag är inte övertygad om att vi har något partibeslut om studielön, men det finns självfallet grupper inom partiet som har drivit den frågan. Fru Lantz tyckte att min uppfattning i denna fråga är ett utslag av okunnighet. Men även om jag inte kan nå upp till fru Lantz visdom vill jag ändå påstå, att om samhället betalade höginkomsttagarnas studier finns det risk för att löneklyftorna ökar, därest vi inte samtidigt får en statlig inkomstpolitik. Och en sådan politik är det inte många som är beredda att förorda i dag. Det är följaktligen ganska lätt att peka på att det är problem förenade med studielön, och då är det naturligt att låta utreda den frågan. Sedan kan man givetvis hävda att bidragsdelen borde vara större. Men då skall vi komma ihåg att riksdagen under senare år har valt att ge företräde åt reformer som är inriktade på korttidsutbildning. Och nu kommer ju utredningens betänkande om något år. Skulle det dröja får vi självfallet anpassa bidragsdelen till förändringarna i penningvärdet. Man kan naturligtvis säga som moderaterna, vänsterpartiet kommunisterna och folkpartiet, att deras förslag kostar bara ett par hundra miljoner, och det är marginalpengar i budgeten. Men problemet är ju att oppositionen alltid följer den här uppläggningen. En överbudspolitik skulle slå sönder samhällets ekonomi. Vad beträffar moderata samlings partiets överbudspolitik är ju den ett naturligt inslag i deras politik. Å ena sidan talar man om inflation, skattesänkningar och återhållsamhet med statsupgifterna, och å andra sidan föreslår man kostnadskrävande reformer utan att tala om hur den inkomstförstärkning som behövs skall åstadkommas.
Herr talman! Socialdemokraterna brukar möta önskemål från oppositionens sida med ordet överbudspolitik i vad det än gäller. I det här fallet är det ovanligt olämpligt att tala om överbud. Vad det är fråga om är ju att behålla studiebidragets reella värde. Den linje som herr Nilsson i Norrköping argumenterar för innebär ju att man icke ens anpassar bidragsdelen till inflationen. Om man låter bidragsdelen i kronor räknat vara oförändrad samtidigt som vi har en kraftig inflation, så innebär detta reellt sett — det måste väl även herr Nilsson i Norrköping hålla med om — en sänkning av bidragsdelen, en sänkning av det studiesociala stödet till högskolestuderande. Det är alltså det som herr Nilsson i Norrköping argumenterar för när han beskyller oss för överbudspolitik.
Herr talman! Jag menar också att vi inte får låta de studerande drabbas av försämringar i avvaktan på de förbättringar som utredningen så småningom kan komma fram till. Det är viktigt att slå fast att det under de två år som gått sedan man senast gjorde en uppräkning av studiebidraget har skett en urholkning av bidraget som innebär en sänkning från 16,8 till ungefär 14 96. Det är för att ge studiebidraget tillbaka den storlek det hade 1974 som vi föreslår denna uppräkning. Det tycker vi är rimligt.

Vi vet att det är ungdomar från arbetarhem som skulle gynnas av en studielön. Det är ungdomar från arbetarhem som drar sig för den stora skuldsättning som högre studier i dag för med sig.
Herr talman! Om herr Molin anser att det är nödvändigt att förbättra studiebidragen med 150 milj.kr. — det är ungefär vad herr Molins yrkande kostar — kan han ju tala om hur det skall finansieras så slipper vi diskutera överbudspolitik. Jag konstaterar att fru Lantz när det gäller studielön bara upprepar sina argument utan att bemöta mina invändningar. Det talar såvitt jag kan förstå för att frågan bör utredas.

Herr talman! Det är i dag ganska vanligt att ungdomar vill pröva på arbetslivet efter grundskolan eller efter något år i gymnasieskolan. Många drabbas av skoltrötthet. En del upplever det som meningsfullt att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Men efter en tid i arbetslivet växer ofta motivationen att återuppta gymnasiestudierna. Många kan då inte räkna med att föräldrarna skall försörja dem, och många vill helt enkelt inte belasta sin familjs ekonomi. Fram till 19 års ålder tillhör eleverna studiehjälpssystemet. Det innebär att möjligheten att få studiestöd relateras till föräldrarnas ekonomi. Om en ung människa under 19 år vill eller måste klara sig själv, räcker inte studiehjälpen långt, och man blir hänvisad till banklån. När man fyllt 19 år blir man i likhet med eleverna på högskolenivå hänvisad till studiemedelssystemet. Dessa studiemedel är till övervägande delen återbetalningspliktiga. Föräldrarnas ekonomi inverkar här inte på möjligheten att få studiestöd. Dessa studiemedel är självfallet mycket förmånligare än de banklån som en 18-åring kan tvingas ta. Jag förstår 18-åringarnas ilska och uppgivenhet när de konfronteras med denna orättvisa verklighet. Vi socialdemokrater som står bakom motionen 744 är medvetna om att studiestödsutredningen har komplicerade och omfattande frågor att behandla. Det kommer därför att ta tid innan utredningen kan lägga fram sina förslag. Det är mot den bakgrunden som vi har föreslagit att studiestödsutredningen skall få i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag om provisoriska förbättringar av studiestödet till ungdomar mellan 18 och 20 år på det gymnasiala stadiet. Pågående utredningsarbete får inte resultera i att angelägna delreformer fördröjs. Det är orimligt, särskilt i dagens arbetsmarknadsläge, att de ungdomar som vill skaffa sig en gymnasial utbildning skall behöva avbryta en sådan av ekonomiska skäl. Just de ungdomar som inte har möjlighet att få ekonomisk hjälp hemifrån måste få ett bättre stöd av samhället. Vi motionärer finner det positivt att utskottet helt delar vår uppfattning att många ungdomar mellan 18 och 20 år faktiskt saknar möjlighet att fortsätta sina studier genom att de i dag inte kan få tillräckliga studiemedel. Utskottet har också tagit kontakt med studiestödsutredningen och funnit att utredningen ser det som en av sina första arbetsuppgifter att behandla denna fråga. För sin del förutsätter utskottet att frågan får en snar lösning. Mot bakgrund av de informationer som nu framkommit från studiestödsutredningen och med utskottets positiva skrivning på denna punkt kan vi motionärer som står bakom motionerna 742 och 744 anse oss nöjda. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på den punkten. Herr talman! Jag vill slutligen uttrycka förhoppningen att utredningen när den kommit fram till ett förslag har möjlighet att lyfta det ur dess större sammanhang och därmed underlätta för regeringen att inom kort lägga fram en proposition till riksdagen. Om detta inte skulle vara möjligt för utredningen hoppas jag att regeringen i stället är beredd att lägga en proposition med provisoriska förbättringar av studiestödet till ungdomar mellan 18 och 20 år.

Herr talman! Fru Ström har i sin motion och i sitt anförande pekat på att det behövs provisoriska insatser för gruppen 18-20 år. Jag kan dela hennes uppfattning att här krävs snabba åtgärder. Frågan prövas dels i studiestödsutredningen, dels i den socialpolitiska samordningsutredningen. Socialförsäkringsutskottet säger i sitt-betänkande att man förutsätter en snar lösning.

Herr talman! Att jag inte har deltagit i replikskiftena beror självfallet inte på ointresse för frågan. Hade jag vetat att det skulle bli så många och så intensiva replikväxlingar hade jag självfallet anmält mig. Men jag har chansen nu att i viss mån klarlägga en del påståenden som har gjorts. Herr Nilsson i Kristianstad sade att det faktiskt gällde att ge alla som studerar ekonomiska möjligheter till detta och skapa rättvisa i det sociala studiemedelssystemet. Han sade att oppositionen plussar på här och där efter känt borgerligt mönster. Nej, herr Nilsson i Kristianstad, det är faktiskt inte bara fråga om att plussa på här och var, utan det är fråga om att skapa likställighet olika studerandegrupper emellan, att göra studiemedelssystemet bättre. Är det något fel, herr Nilsson i Kristianstad, att t.ex. småföretagare får ersättning för resor, kost och logi i samband med att de bedriver ämnesstudier, precis som en löntagare får? Vi kan inte finna att det är något fel i det. Är det något fel, herr Nilsson i Kristianstad, att återställa de studerandes skuldbörda till den nivå som gällde när studiemedlen en gång infördes genom att räkna upp bidragsdelen? Herr Nilsson kan väl ändå inte på allvar tycka att skuldbördan skall öka bara därför att vi inte kan klara penningvärdet här i landet. Om oppositionen vill återställa ett förhållande som tidigare gällde för de studerande, är det alltså överbud! Riksdagen måste väl ändå ha ett ansvar, och det har faktiskt inte räckt med att riksdagen, såsom tidigare har beslutats, skall göra tätare översyner av studiemedelssystemet och oftare räkna upp bidragsdelen. Då måste riksdagen ta sitt ansvar och återställa den ordning som tidigare gällde. Jag kan absolut inte finna att det är något överbud. Är det något fel, herr Nilsson i Kristianstad, att ge dem som studerar juridik i Göteborg samma villkor som andra studerande? Vi kan inte finna att så är fallet. Det har faktiskt gjorts en undersökning om hur de som studerar juridik i Kursverksamhetens i Göteborg regi klarar sin ekonomi.

Jag skall citera vad den här utredningen säger: ”Vi tycker oss i detta diagram se vissa klara tendenser. I början av sina juridiska studier hoppas många att kunna klara sig med understöd hemifrån. De kanske rent av ser det som något positivt att inte behöva skaffa sig studieskulder. Redan efter ett år har de flesta insett att detta blir alltför dyrbart och antalet förvärvsarbetande eller kombinationen förvärvsarbetande med understöd har klart ökat. Efter två år har majoriteten tvingats ut i förvärvsarbete helt eller delvis. Att ökningen tredje året inte är lika markerad som andra året beror antagligen på att redan första året är så dyrbart att de flesta redan då tvingas att välja mellan att sluta studera eller börja arbeta. Efter tre år finansierar de flesta sina studier helt genom förvärvsarbete. Vad som har hänt är troligen det att hemmen inte orkar försörja de studerande i längden. De som inte klarar att arbeta och studera samtidigt har slagits ut och endast de starkare förmår genomföra sina studier.” Sådana är alltså förhållandena för dem som studerar juridik i Göteborg. Rättvisan hindras alltså bara därför att socialdemokraterna anser att samhällets kontroll inte får minska. Det är alltså fråga om rättvisa. Med hänsyn till vad fru Lantz sagt om snedrekrytering vid studier och fru Lantz påpekande att de studerandes möjlighet att erhålla studiemedel påverkar studievalet måste väl vpk ändå rösta med reservationen 12. För de som studerar juridik i Göteborg är verkligen bara de som är ytterst välbärgade, några andra får icke möjlighet till detta.

Herr talman! Beträffande de juridikstuderande i Göteborg, som är inskrivna vid Kursverksamheten, så behandlade vi den frågan i kammaren i höstas. För den nu föreliggande reservationen står enbart moderaterna.

Bakom den skrivningen står socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Vi menar alltså att man inte får lösa den här frågan via studiemedelssystemet utan det är en fråga om dimensionering av den högre utbildningen. Sedan tar herr Ringaby upp en mängd andra frågor som gäller studiemedelssystemet. Han svartmålar i stort sett. Det har ändå skett väsentliga förbättringar inom studiemedelssystemet under de senare åren. Det fungerar bra. Det finns förstås brister och dem måste man ta upp i den nytillsatta studiestödsutredningen. Jag vill bara peka på att moderaternas förslag om att bidragsdelen skulle räknas upp till 25 96 kostar 100 milj.kr. Det är inte precis småpotatis som moderaterna föreslår. Jag vill också peka på en annan egendomlighet som kommit fram under debatten. Vad jag förstår kommer vänsterpartiet kommunisterna att rösta med de borgerliga framför allt när det gäller bidragsdelen. Det är en kostsam sak, men man är alltså överens där. När det gäller den ekonomiska finansieringen av detta säger kommunisterna att det kan ske genom en höjning av arbetsgivaravgiften eller genom beskattning av kapitalet, men där är man inte överens med de borgerliga partierna. Det stämmer alltså inte.